Fru talman! När det gäller barnsäkerheten i bostäderna är vi rörande ense om att det är en oerhört viktig fråga. Nu håller regeringen på med detta, och Boverket håller på. Man håller på med försöksverksamhet och allt det där. Detta måste få fortsätta och bli klart, alltså dessa utredningar och försöksverksamheter, innan vi går vidare. Sedan säger jag än en gång att vi är överens om att detta är ett viktigt område. Det är mer fråga om hur vi praktiskt handlägger de här frågorna. Då tycker inte vi från utskottets majoritet att vi ska göra en massa tillkännagivanden. Vi väntar på att det här ska bli klart.
Fru talman! Dag Ericson och utskottsmajoriteten vill alltså avslå min motion om komplettering av tvåglasfönster med en tredje ruta. Jag har förståelse för att det i alla fall i dagsläget inte finns någon sjö av pengar att ösa ur och att man därför inte vill sätta in pengar för stimulans. Däremot tycker jag nog att det skulle finnas skäl att vidta ytterligare informationsåtgärder. Jag vet att Energimyndigheten har informationsmaterial som jag själv har studerat väldigt noga. Men jag tror inte att det är tillräckligt. Det behöver göras mer. Vad vi kan göra är väl att fortsätta diskussionen på den här punkten och försöka sprida informationen så gott det går även om ni nu inte vill ställa er bakom det direkta motionskravet.
Fru talman! På den frågan kan jag bara svara att vi också är överens om att det är väldigt bra att sätta in tre, ibland t.o.m. fyra, rutor. Sitter man framför ett tvåglasfönster respektive ett treglasfönster känner man väldigt stor skillnad när det gäller värmen eller kylan som kommer utifrån. Det är alltså alldeles utmärkt. Är det så att det behövs bättre och mer komplett informationsmaterial ställer vi naturligtvis också upp på det. Det är självklart. Däremot gäller det oerhört stora pengar om det ska bli mycket av det här i hela landet. Det är fruktansvärt många miljarder. Hur många vet jag inte, men det är mycket pengar. Vi är i alla fall helt överens om att vi ska ha bättre informationsinsatser, och även fler informationsinsatser om det behövs. Det är alldeles utmärkt!

Fru talman! När ett parti av ett eller annat skäl hamnar på majoritetssidan kan det ibland bli som i och en lätt felaktig upprepning av budskapet instämmer i vad Måns har sagt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet känner väl till den situationen från många ärenden. I det här fallet är det Moderaterna som har hamnat på majoritetssidan. Vi har inga reservationer. Det ska inte tolkas som att vi invänder mot strävandena att exempelvis miljöanpassa byggprocessen eller på annat sätt förbättra byggandet. Däremot är vi inte beredda att urskillningslös acceptera alla krav på statliga medel och nya regleringar. Det är inte nödvändigt att införa statliga regleringar som måste effektueras i nya komplicerade krav för bygglovgivning. I stället tycker jag att man automatiskt borde få bygglov om inte kommunen har kunnat avgöra ett bygglovsärende inom två månader. Vi har med tillfredsställelse noterat att byggare och byggherrar i ökad utsträckning har utvecklat sina miljökrav och sin miljöteknik - och sina säkerhetsanordningar också för den delen - vid byggande. Det har de helt enkelt gjort av den anledningen att de har insett att det är ett konkurrensmedel i den kommersiella verksamheten. Utvecklingen går alltså i mångt och mycket av sig självt i den för alla önskvärda riktningen. Vad gäller deklarationer av bostäder pågår ju en process med försöksverksamhet efter Boverkets rapport, något som också påpekas i betänkandet. Statens uppgift i de här sammanhangen är ju, som i andra sammanhang när det gäller krav på byggande och byggnader, att ge lagliga ramar för att byggare ska utveckla sin verksamhet på ett sätt som bostadskonsumenterna vill ha och efterfrågar. Det gör man inte med överdrivna krav på statliga pengastöd, petimätriska krav på regleringar eller kraftig beskärning av den kommunala kompetensen vad gäller ramar för byggnaders utformning. I nästa ärende ges exempel på en önskvärd ökad frihet vad gäller bl.a. friggebodar och husbåtar. Socialdemokraterna brukar ofta med avsmak tala om "systemskifte". Så gör kanske den oreflekterat vardagskonservative. Det är klart att vi moderater med rätta kan beskyllas för att vara systemskiftare, särskilt vad gäller byggfrågorna. Vi vill ge byggare och bostadskonsumenter större frihet att finna möjligheter att få fram de byggnader som bäst passar krav på ändamålsenlighet, bekvämlighet och miljö utan att säkerheten och tryggheten ifrågasätts. Det är inte alltid detta bäst uppnås genom att man så fort en olägenhet varsnas kräver åtgärder, ekonomiska bidrag eller andra regleringar. Smidiga metoder bör först prövas. Detta vill jag säga som en förklaring till vårt ställningstagande i det här ärendet.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 7 under punkt 5 men självklart står jag också bakom övriga nio reservationer som vi kristdemokrater har i detta betänkande. I bostadsutskottets betänkande nr 9 behandlas en rad angelägna motioner framlagda under allmänna motionstiden som berör hur vi ska planera vårt samhälle och vad vi som politiker vill ändra på i nuvarande lagstiftning. Jag vill börja med att klarlägga Kristdemokraternas grundläggande åsikt om kommunernas ansvar när det gäller samhällsplaneringen och bostadsfrågorna. Vi har genom PBL och planmonopolet gett kommunerna mandat att driva dessa frågor. Detta stämmer helt med subsidaritetsprincipen, som vi värnar om och som lättast kan uttryckas i orden: Rätt makt på rätt plats. Vi som rikspolitiker ska ge våra kommunala företrädare verktyg för att kunna klara denna roll och skapa ett ramverk. Plan och bygglagen är ett bra verktyg. Rätt tilllämpad fungerar den i stora stycken väl när det gäller planprocessen. Dock behöver den ändras i några avsnitt, just för att underlätta tillämpningen på kommunal nivå. Ett av dessa områden handlar om att i PBL mycket starkare markera vikten av medborgarnas inflytande vid alla former av planläggning av kommunernas mark och vattenområden. Det är viktigt att medborgarna tidigt kommer in i planprocessen och att deras önskemål beaktas i det fortsatta planarbetet. Om detta görs kommer medborgarna att känna delaktighet, och risken för okynnesöverklagande minskar. Självklart ska rätten och möjligheten att överklaga både planer och bygglov kvarstå men en förenkling måste till här. De initiativ som regeringen har tagit i samarbete med bl.a. Svenska Kommunförbundet för att föreslå förenklingar för överprövningen av kommunala planoch bygglovsärenden är ett steg i rätt riktning. Vi har ändå en reservation i detta ärende för att påtala vikten av att detta snabbt kommer till stånd. Låt mig här få nämna ett positivt exempel från min hemkommun Göteborg som visar hur planprocessen kan bedrivas. En kvinnlig planarkitekt har tillsammans med en beteendevetare i vad som skulle kunna bli ett komplicerat planärende valt att inte bara på traditionellt sätt hänga ut detaljplanen i biblioteket för att inhämta allmänhetens synpunkter utan också, i ett mycket tidigt skede i planprocessen, sammankalla de boende - i detta fall enbart kvinnliga boende - för att de ska kunna beredas tillfälle att på själva skisstadiet komma in med sina åsikter. Planprocessen tog längre tid men alla var nöjda eftersom planen inte överklagades. Det bör av PBL klart framgå att direktiven när det gäller handläggningen av detaljplaner och översiktsplaner är minimikrav, inte maximikrav. Att bygga ett samhälle där alla trivs och känner delaktighet och trygghet kräver en vision av det goda samhället. Denna vision innebär för Kristdemokraterna att allt samhällsbyggande ska ske utifrån människans behov av de små gemenskaperna. Planerare på alla nivåer bör alltid utgå från perspektivet om vad som är bra för små gemenskaper. Ett sådant synsätt innebär att man vid bostadsområdesplanering skapar utrymmen för människor att mötas samt skapar ett småskaligt och greppbart boende också för de minsta av våra medborgare - barnen. I FN:s barnkonvention slås det fast att barnens bästa alltid ska komma i första rummet och att deras delaktighet och åsikter är viktiga i allt som berör dem. Detta bör även komma till uttryck i vår svenska planoch bygglagstiftning där just samhällsplaneringen regleras. Vi kristdemokrater vill att det ska göras konsekvensbeskrivningar av barnens situation när ett bostadsområde ska byggas eller utvecklas och att de små gemenskaperna tas till vara. Fru talman! Kommunerna bär huvudansvaret när det allmännas intresse beaktas. Detta ställer höga krav på beslutsunderlaget och öppenheten samt när det gäller att så många intressenter som möjligt får chansen att delta i planprocessen. Till det allmännas intresse hör miljöhänsyn, estetik, kulturarv, kulturhistoria, trygghet, trivsel, närhet m.m. Dessa intressen ska vägas mot enskilda intressen och fri konkurrens. Planmonopolet innebär möjligheter att styra samhällsutvecklingen men också en skyldighet att genom planer göra avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. Detta framkommer särskilt tydligt vid etablering av externa stormarknader. I ett särskilt yttrande i betänkandet har vi klarlagt den kristdemokratiska synen när det gäller externetableringar och handelsändamålet så som det regleras i Där står det att planen inte får göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn till syftet med den. Bestämmelser som närmare reglerar möjligheterna att bedriva handel får meddelas endast om det finns skäl av betydande vikt. Det innebär att lagstiftningen lägger sig på tre olika nivåer och ger kommunen möjlighet att själva bestämma vilken nivå och detaljeringsgrad som kommunen ska välja. Lagstiftningen betonar att kommunen ska beakta det nödvändiga syftet med detaljeringsgraden och att det ska finnas skäl av betydande vikt för att en detaljreglering eller särreglering ska beslutas. Vi kristdemokrater anser att PBL med sina olika detaljeringsgrader när det gäller att reglera handelsändamålet är ett bra verktyg för kommunpolitikerna men vi vill tillfoga ytterligare två komponenter för att verktyget ska bli fullgott. Först och främst bör kommunerna upprätta en handelspolicy för hur de vill utveckla handeln. Detta bör göras när man en gång per mandatperiod gör översynen av översiktsplanen och ske i samarbete med närliggande kommuner. Här har länsstyrelserna genom PBL fått ett ansvar att bevaka de mellankommunala intressena. Vidare vill vi kristdemokrater att det vid all planering av stormarknader ska upprättas en konsekvensanalys som sätter människan i centrum och som särskilt belyser följande: · hur etableringen påverkar det sociala livet, · hur det påverkar skillnader mellan tidrika och tidfattiga människor och mellan rika och fattiga människor - frågan är om etableringen tar hänsyn till alla dessa kategorier. Fru talman! Människor behöver stillhet och tystnad. I anslutning till städer är tystnad på väg att bli en bristvara i vårt land - och är det redan nu på kontinenten. I Göteborg bereds i fullmäktige just nu en kristdemokratisk motion om kartläggning av tysta zoner. Det visar sig att det är svårt att hitta tystnad i vildmarksområdena runt Göteborg. Park och naturförvaltningen kom framtill tre områden där det kan finnas platser med omgivningsbuller under 30 dB. Det finns i miljöbalken lagstöd för att bevara tysta områden. Människorna behöver stillhet och naturupplevelser, inte minst när tillvaron blir alltmer stressad och fragmenterad. S.k. tysta zoner är en värdefull resurs också från fritids-, kultur och turismsynpunkt. Att höra bäckens porlande, vågornas kluckande mot stranden och fågelkvitter utan ackompanjemang av ett obestämt brus är en väsentlig del av hur vi upplever naturen och livskvaliteten. En tyst zon behöver inte vara ett naturområde, utan det kan även vara fråga om stadsdelar som är relativt ostörda där man t.ex. håller efter obalanserade fläktar och värmepumpar. Det bör vara lika självklart att inventera ostörda områden som att inventera natur och kulturintressena, anser vi kristdemokrater. Fru talman! Agenda 21 är ett handlingsprogram för hållbar utveckling antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 i Rio de Janeiro. Agenda 21 kan sammanfattas som en uppmaning att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Hur vi människor utnyttjar och förvaltar naturen och dess resurser är det största avsnittet i Agenda 21. Olika samhällsgruppers roll behöver stärkas. Kvinnornas missgynnade ställning i världen är oacceptabel. Urbefolkningarna har en genom generationer utvecklad kunskap om sina områden som inte tas till vara. På liknande sätt belyser Agenda 21 den roll som t.ex. barn och ungdomar, organisationer, fackföreningar, forskare och jordbrukare spelar för en hållbar utveckling. FN:s världskonferens 1996 i Istanbul. Habitatagendan inriktades på två övergripande mål: · en rimlig bostad för alla samt · en hållbar utveckling av människors boplatser i en värld av växande städer. Habitatagendan och Agenda 21 är viktiga dokument. Vi kristdemokrater anser att det är av stor vikt att dessa följs upp och får genomslag i kommunernas översiktsplaner, inte minst när det gäller hemlösheten. En rimlig bostad för alla talas det om i Habitatagendan. Där ligger vi inte långt framme! Fru talman! Låt mig till sist ta upp en reservation som berör samrådsplikten inför markarbeten. Arbeten som innebär att gator och torg, liksom andra allmänna platser, grävs upp gäller i stor utsträckning reparationer av olika ledningsnät. I sådana fall förekommer enligt lag normalt inga krav på att samråd ska ske med representanter för berörda fastigheter. Detta kan innebära allvarliga ekonomiska avbräck för en näringsidkare som finner sin ingång till affären uppgrävd, utan att ha fått information om att detta skulle ske eller utan att ha kunnat påverka tidpunkten för arbetet. I den reservation som vi delar med de övriga borgliga partierna föreslås att plan och bygglagen ska kompletteras med en samrådsplikt avseende dem som berörs av ingreppen. Skyldigheten bör naturligtvis inte omfatta brådskande arbeten eller sådana som genomförs endast under kortare tid eller som på annat sätt är av mindre omfattning. Övriga avsnitt i detta betänkande där vi kristdemokrater har reservationer kommer Harald Bergström att beröra i sitt anförande.
Fru talman! Bland många goda ord från Annelie Enochson fanns två punkter som jag blev lite fundersam över. Den ena gäller barnens faktiska möjligheter att bli delaktiga i samhällsplaneringen. Man står ganska tomhänt när det gäller hur dessa möjligheter ska kunna tillgodoses, även om man använder vackra ord i sina skrivningar. Owe Hellberg och jag själv har i reservation 4 faktiskt försökt gå in på en reglering av barnens rätt att få sina synpunkter hörda. Jag beklagar att man från kd:s sida inte har varit beredd att tillstyrka den utan föredragit att använda vackra ord. På samma sätt är det med de externa handelsetableringarna, där man nöjer sig med att avge ett särskilt yttrande men inte vill reservera sig eller skriva under på reservation 6, som vi från Vänsterpartiet har avgivit. Miljöpartiet har ställt sig bakom denna reservation, som handlar om att reglera förutsättningarna för de externa köpcentrumen. Möjligtvis är det flirten med moderaterna inför nästa val som gör att kd inte är beredd att faktiskt driva de här frågorna utan bara vill prata om dem.
Fru talman! Vad för det första gäller barnens inflytande har vi avgivit en reservation där detta behandlas. Om Sten Lundström läser på finner han att vi har skrivit om det i vår reservation 1. Vi framhåller där att vi anser att det måste göras konsekvensbeskrivningar av barnens situation i samband med utveckling av bostadsområden. Detta har vi alltså redan beaktat i vår reservation. När det sedan gäller stormarknadsetableringar tycker vi att PBL är bra som den är. När vi förra året hade en liknande diskussion här i kammaren kom samma fråga upp. Vi sade då att vi ville fundera på detta, och det har vi nu gjort under ett år. Det har lett till ett särskilt yttrande där vi klarlägger vad vi anser i frågan. Vi tycker att det som i dag föreskrivs i PBL, där kommunerna ges möjlighet att på tre olika nivåer själva bestämma vilken detaljeringsgrad de vill ha, är fullt tillräckligt. Vidare ger PBL i dag utrymme för länsstyrelserna att bevaka de mellankommunala intressena. Vi tycker att också det är bra. I Sten Lundströms hemlän Skåne har man haft problem med detta. Det beror i mycket på att länsstyrelsen har varit passiv och inte följt PBL.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att det är långt ifrån bara Skåne som har de här problemen. I Göteborg, Trollhättan osv. växer externa köpcentrum upp som svampar ur jorden, med sin miljöpåverkan och konsekvenser i form av bristande service i ytterområden o.d. Det visar att PBL inte är tillräcklig. Vi måste skärpa PBL och ge den lagen en mycket tydligare regional prägel i de här avseendena. Regionerna måste få mycket större inflytande över den regionala planeringen än vad de har i dag. Jag kan bara beklaga att kristdemokraterna inte riktigt har insett detta. Vad gäller barnens rättigheter skriver ni att ni vill ha beskrivningar av effekter för barnen vid ny och ombyggnation, men ni skriver ingenting om på vilket sätt man ska kunna åstadkomma detta. Ni har inga idéer om vilka som ska företräda barnen när de inte kan företräda sig själva. Det är därför som jag menar att ni bara ägnar er åt att skriva vackra ord.
Fru talman! När det gäller externhandeln tror jag att Sten Lundström får acceptera att vi har olika åsikter. Vi anser att PBL i dag fyller ett bra syfte om den tillämpas rätt. Vi vill också att våra kommunala företrädare liksom länsstyrelserna ska ta ett mycket aktivare ansvar. Även när det gäller barnen tror vi att våra kommunala företrädare klarar att göra en vettig konsekvensbeskrivning, om vi bara ger dem verktygen för detta. Vi vill inte toppstyra allt, utan vi vill lämna över mycket av makten till våra kommunala företrädare.

Fru talman! Centerpartiets politik syftar till att låta var och en växa som människa och ha möjlighet att få ett rikt liv. Livet går ju inte i repris. Människor måste ha frihet samtidigt som de har trygghet. En politik för ett samhälle där människor får växa måste enligt vår mening präglas av livskraft, där människor får möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sig själva och för varandra. Den måste också präglas av livskvalitet, som gör att människor mår bra och trivs med sin livssituation. Det handlar om hälsa och välbefinnande i livets olika skeden. Upplevelsen av livskvalitet är ju individuell. Politiken måste därför handla om att ge förutsättningar för större välbefinnande genom ökad makt över den egna vardagen och möjligheter till en sund livsmiljö. Politiken måste också präglas av att människor själva och tillsammans får möjlighet att bestämma hur de vill utforma sina liv och sitt samhälle. Det förutsätter att vi här i Sveriges riksdag aktivt låter kommuner, regioner och människor ta över alltfler uppgifter och att man litar på att människor tillsammans kan och vill ta ansvar. I det här betänkandet handlar många motioner just om livskvalitet, livskraft och självbestämmande. Det börjar med Centerpartiets motion om att det bör införas en ny planeringssstrategi för ökad mångfald med lokala lösningar. Centerpartiet förespråkar ett planeringsperspektiv nedifrån och upp, en planeringsmodell där könsperspektiv och miljötänkande är naturliga inslag, där det råder ett stärkt inflytande för lokala utvecklingsgrupper samt där det bedrivs ett intensivt samarbete mellan privat, offentlig och ideell sektor. Fru talman! Byggande, boende och samhällsplanering är viktiga områden. De är förutsättningar för alla människors liv, och de påverkar både vardag och helg, både yrkeslivet och fritiden. Samhällsplaneringsfrågor berör alla. Jag ska be att få citera ur ett pressmeddelande: "Många har varit aningslösa och betraktat fysisk planering och byggd miljö som könsneutral. I praktiken har det varit männens område. Kvinnor och män har allt att vinna på att skapa ett mer jämställt samhälle, vilket också bör gälla planeringen av hela vår fysiska livsmiljö." Detta var slutsatsen i pressmeddelandet i samband med att Boverket 1996 till regeringen lämnade rapporten Hela samhället. Kolleger! Det har gått några år sedan dess, men vi ser nu år 2001 att det inte har hänt särskilt mycket på området. Inte minst kan vi konstatera att kvinnor och barn i Sverige inte är involverade i den fysiska samhällsplaneringen i den utsträckning som är önskvärd. Därför återkommer det även i det här betänkandet motioner om dessa frågor. Erfarenheterna visar också att kvinnor och män har olika behov och faktiskt värderar den fysiska miljön olika. Forskning och studier visar på att kvinnor och män närmar sig rumsliga frågor på olika sätt. En bild är att männen reser till Bryssel medan kvinnorna sköter komposten för att frälsa världen. Jag tycker att det är en ganska rolig beskrivning, som naturligtvis får tas med en smula salt men som ändå visar på rikedomen i att vi är olika. Det är en tillgång som vi måste ta till vara. Fru talman! Det är i det här sammanhanget också viktigt att framhålla betydelsen av trygghet i boendet. Kring brottsförebyggande planering finns det flera reservationer med lite olika inriktning. Jag ser dock en gemensam strävan att framhålla den grundläggande förutsättningen att för att människor ska kunna få livskvalitet i boendet måste den miljö där man bor och lever vara trygg. Sverige har traditionellt uppfattats som ett mycket tryggt land att bo i. Dessvärre visar nu undersökningar att det finns en stor otrygghet i våra bostadsområden. Människor är rädda. Undersökningar visar dessvärre också att många yngre människor liksom också kvinnor är rädda. Detta måste vi ta på allvar, och vi måste se till att våra bostadsområden planeras så att denna oro i största möjliga mån försvinner. Vi måste få öppna, ljusa, trevliga och vackra miljöer. Vi måste ha omsorg om varandra. Brottsförebyggande aspekter måste alltså vägas in i all samhällsplanering. Fru talman! Det skulle vara lätt att fastna i argumentationen kring den motionen i tio minuter, men det ska jag inte göra. Det återstår fler motioner som är värda att belysa. Det handlar om flexibilitet i planeringen, vid bygglovsgivning och planhantering. Det handlar om tysta miljöer. Det handlar om stormarknadsetableringar och handelsändamål. Det gäller kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som måste bevaras, för att människor ska kunna känna igen sig. Det pratas om rotlöshet. Då är dessa byggnader och kulturella miljöer oerhört viktiga. Jag ska inte ta så mycket mer tid med det. Jag vill dock uppmana de som är intresserade att läsa reservationerna på dessa områden och även de särskilda yttrandena. Fru talman! Till sist vill jag speciellt uppmärksamma reservation 29, Gröna områden och strandnära mark. Det handlar speciellt om städernas och tätorternas grönområden. En förutsättning för att vi ska få bra städer, som kan erbjuda bra livsmiljöer för människor, är att vi slår vakt om grönområdena. Det är livsviktigt att vi har gröna lungor som hjälper oss att ta hand om alla utsläpp som trots allt finns, där många människor bor och många bilar rusar fram. Vi är många som ska samsas om plats. Centerpartiet vill ha en genomtänkt strategi för hur grönområden ska kunna bevaras och utvecklas. Ett speciellt slags grönområde är de naturstränder som finns i närheten av de större städerna. Vi har det vackert omkring oss. Vi har ganska mycket vatten i vårt land. Det är värdefulla områden, såväl för den biologiska mångfalden som för människorna. Det behövs samlade regler för användandet av strandnära mark i tätortsnära områden. Det är intressant att ha tagit del av planeringen inför Bomässan i Malmö, som just lyfter fram betydelsen av gröna områden. Det behövs en intensiv marknadsföring, så vi kan bli eniga i riksdagen om att skydda dessa områden Fru talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till reservation 2 och reservation 29. Jag står naturligtvis bakom övriga reservationer som Centerpartiet har anmält.

Fru talman! Enligt talarordningen mellan partierna hamnar Folkpartiet relativt sent på talarlistan. Därför är det inte särskilt stor anledning för mig att ta alltför mycket av kammarens tid i anspråk för att argumentera för de olika reservationer där Folkpartiet är med tillsammans med andra, som andra redan har talat om och för. Vi i Folkpartiet har bara en egen reservation, som gäller brottsförebyggande planering. Jag avser inte att yrka bifall till den, för att slippa tidsödande kontrapropositionsvoteringar. De brukar inte vara särskilt populära hos ledamöterna. Jag vill kortfattat beröra de olika punkter där vår mening avviker från utskottsmajoritetens. De fyra borgerliga partierna har en gemensam reservation beträffande punkt 3, som handlar om planprocessen. Reservationen gäller i korthet att möjligheterna att överklaga byggplaner måste begränsas. Den tidsutdräkt som överklagandena ofta medför fördyrar bostadsbyggandet, som ju redan i dag kostar alldeles för mycket pengar. I dag kan en detaljplan överklagas i tre instanser och ett efterföljande bygglov i upp till fyra instanser. Vi anser att överklagandena bör kunna begränsas, givetvis utan att man ska göra det omöjligt att överklaga när det verkligen finns skäl. Jag yrkar därför bifall till reservation 5. Nästa punkt där vi har reserverat oss, punkt 6, gäller kommunernas flexibilitet i planeringen. Jag vill verkligen stryka under att det är angeläget att man ser över vad det beror på att kommunerna inte tillräckligt har utnyttjat de möjligheter som finns att vara mer flexibla i tillämpningen av plan och bygglagen. Punkt 11 handlar om brottsförebyggande planering. Där har Folkpartiet, som jag nämnde, en egen reservation. Vi anser bl.a. att kravet på en trygg och säker närmiljö bör föras in i kapitel 2 i PBL som ett allmänintresse som ska beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse m.m. Under punkt 14 har vi, tillsammans med kd och Centern, en reservation som gäller kvalitetsansvarig och tillsynsansvarig. Mina borgerliga kolleger har berört det. Jag vill ändå understryka att den kvalitetsansvariges uppgifter på ett entydigt sätt måste definieras i lagstiftningen. PBL bör därför omarbetas just med syfte att förtydliga rollen hos den som är kvalitetsansvarig. Under punkt 3, som handlar om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, har vi en reservation tillsammans med kd och Vänsterpartiet. Tidigare kunde byggnadsnämnderna, med stöd i lagstiftningen, vägra att ge bygglov för sådana inre förändringar som ansågs förvanska en byggnad. Med nuvarande lagstiftning är det svårare att förhindra sådana förändringar. Vi anser att lagstiftningen bör skärpas på så sätt att alla förändringar inne i byggnader av det här slaget ska omfattas av lagstiftningen. Under punkt 26, som gäller samrådsplikt inför markarbeten, har, som tidigare talare har sagt, de fyra borgerliga partierna en gemensam reservation. När markarbeten genomförs i en kommun kan, som nämnts, näringsidkare påverkas negativt om arbetena drar ut på tiden, genom att tillträde till deras lokaler och butiker förhindras eller försvåras. Vi anser alltså att samråd ska vara en skyldighet vid dylika arbeten. Fru talman! Jag står givetvis bakom samtliga reservationer där Folkpartiet finns med men yrkar bifall endast till nr 5.

Fru talman! Det ärende vi nu behandlar spänner över en mängd olika frågor, trots att det är samma lagstiftning, PBL, som är dagens ämne. Det finns 33 reservationer. Jag ska i mitt inlägg kommentera våra ställningstaganden i en del av frågorna. Först måste jag dock ge uttryck för min förvåning när jag ser alla dessa motionskrav från borgerliga ledamöter om fler regler och inskränkningar i kommunernas rättigheter.

Jag säger inte att det är fel att föra fram krav på regleringar, lagstiftning och liknande. Det är naturligtvis ett sätt att förändra verkligheten. Men jag tror att man ska vara lite försiktig om man marknadsför sina partier som dem som står för mindre regler och mindre krångel när man i motionsfloden kommer med så många nya krav. Lyssnade man på debatten om det föregående betänkandet var det också signifikativt att det från de partier som så ofta talar om behovet av avreglering inte var någon hejd på hur mycket nytt som skulle in i lagstiftningen för att styra och ställa i kommuner och i andras leverne och värv. För oss socialdemokrater är lagstiftning naturligtvis ett sätt att styra. Det är ett sätt för oss i parlamentet, i Sveriges riksdag, att bestämma om framtiden och tillvarata olika intressen. Men det vi talar om här, plan och bygglagen, är en lagstiftning som hanteras av kommunala politiker. Det är våra partivänner som sitter runt om i alla landets kommuner som hanterar denna lagstiftning. För oss är det minst lika viktigt att vi arbetar med innehållet i frågorna som att med något slags plakatpolitik föra in det ena eller det andra perspektivet i lagstiftningen. Jag ställer mig ofta frågan: Till vilken praktisk nytta är det? Flera har varit inne på barnens rättigheter och barnens perspektiv, och man hänvisar till barnkonventionen. Det är självklart. Barnkonventionen har Sverige ratificerat oavsett om det hänvisas till den i plan och bygglagen eller ej. Den gäller ändå för våra partikamrater i byggnadsnämnderna. På samma sätt är det naturligtvis med många av de andra aspekter som man för in. Det är väldigt underligt om vi i lagstiftningen måste skriva in att de lokala politikerna måste tänka på barn, kvinnor, miljö, brottsförebyggande arbete och medborgarinflytande. Det är väl det allting handlar om, och det är väl det politiken handlar om? Låt oss när det gäller att lagstifta hålla oss till de stora dragen och låta våra partivänner i kommunerna sköta en hel del. Fru talman! I betänkandet tas frågan om kvalitetskontrollen av byggnationen upp. Det är en i högsta grad aktuell fråga, inte minst efter avslöjandena av de skandalösa förhållandena i samband med byggandet av Hammarby sjöstad. Det är alldeles uppenbart att den som är ansvarig för det bygget kommer att få stå ansvarig och borde rejält skämmas för det som skett. Det är inte bara det att de bostäderna är väldigt dyra. De är tydligen också obeboeliga. Detta måste få allvarliga konsekvenser. Byggbranschen måste ta det till sig och se över vad det är som gör att det kan gå så snett. Jag hoppas att Hammarby sjöstad är ett engångsexempel, men jag vågar inte tro det. Jag vet att Boverket tittar på det och försöker att se om det finns något mönster och om vi kan förvänta oss fler sådana fall. Då måste allvarliga åtgärder vidtas. Det ställer frågan om bygg och kvalitetskontroll på sin spets. Tidigare hade kommunerna ett större ansvar för kontrollen. I det nya systemet med kvalitetsansvarig är det byggherren som har ansvaret. Det ifrågasätts här, och en del vill att man ska förtydliga det. Det kommer att ge anledning till diskussioner om hur systemet ska se ut i framtiden. Erfarenheterna från det som har hänt kommer att göra att det kommer att bli en diskussion när vi har ett underlag. Jag vill ändå redan nu säga att vi ska undvika att lyfta bort ansvaret från dem som bygger. En ren kommunaliseringen eller någon form av förstatligande av ansvaret skulle tyvärr antagligen innebära att skadeståndsanspråk och allt annat i framtiden i stället faller på kommunerna eller på samhället i stort. Det är ytterst viktigt att vi behåller det hundraprocentiga ansvarsförhållandet. Det är byggherren som är ansvarig för det han bygger. Flera motioner handlar om brottsförebyggande planering. Det är en fråga som förtjänar större utrymme i den bostadspolitiska debatten. Flera har talat om hur hyresgästerna i olika undersökningar sagt att det är mycket viktigare än att bo nära centrum, teater eller något annat. Ett bostadsområde som kan erbjuda trygghet är det man sätter allra högst. Det är också därför regeringen har gett uppdraget till Brottsförebyggande rådet att utveckla arbetet med åtgärder som ökar tryggheten i bebyggelsen. Vi är i stort sett överens här. Skillnaden är att i en del reservationer vill man markera att det redan skulle ha varit gjort eller att det ska göras lite snabbare. Men i sakfrågan finns det ingenting som skiljer. Därför finns det heller ingen anledning för riksdagen att nu ta något initiativ. Frågan om externt belägna stormarknader berörs i flera motioner. Jag delar oron. Men det är en fråga som ändå bäst hanteras av kommunerna i samverkan. Länsstyrelsen har ansvaret för att se till att samordning och samråd ser. Vi har sett att länsstyrelser har stoppat en del diskutabla etableringar. Själv tycker jag att det borde vara en självklar fråga för de regionala självstyrelseorganen att engagera sig i. Så var också fallet i Skåne fram till dess det blev en borgerlig majoritet, som har avsvurit sig allt intresse och allt engagemang. Därefter har situationen blivit som den har blivit med kommuner som bekrigar varandra. Vi har också i bostadsutskottet enats om att närmare studera hur länsstyrelserna hanterar uppgiften. Förhoppningsvis kan den granskningen ge kunskap om läget och om vad som kan göras vidare. Det moderata kravet på samrådsplikt med näringsidkare för kommunerna inför markarbeten har vi diskuterat tidigare. Vi har kommit fram till att kommunerna har den rollen gentemot fastighetsägarna. Nu vill moderaterna gå ett steg längre och tvinga kommunerna att söka upp samtliga näringsidkare. Något ansvar måste väl ändå fastighetsägarna ha. Har ni egentligen funderat på vilka register som kommunerna måste bygga upp över näringsidkare som är hyresgäster för att leva upp till en sådan eventuell lagtext? Det låter alldeles orimligt. Det är väl snarare så att kommunerna själva har ett intresse av att det ska fungera bra för näringsidkarna i kommunen och se till att informera och samråda i allas intresse. Varför misstror moderaterna kommunerna till den milda grad att de vill införa ny tvångslagstiftning? Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkande BoU9 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman!

Det är ändå så att vi är riksdagsledamöter, Leif Jakobsson! Det här är riksdagen, och det är här som man stiftar lagar. Det vore främmande för mig som riksdagsledamot att bara stjälpa över allt på andra. Det är ju ändå här som vi har möjlighet att göra någonting åt detta när människor inte har den livskraft, den livskvalitet och det självbestämmande som vi i Centerpartiet vill ha. Då tänker vi även driva på så att lagstiftningen blir som vi vill. Det trodde jag att också Leif Jakobsson hade som ambition.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, Rigmor Stenmark. För mig är lagstiftning en av de metoder som vi naturligtvis ska använda. Jag raljerade inte över att kraven ställdes. Om jag på något sätt var lite grann raljant eller ironisk så handlade det om sambandet mellan kraven och den övergripande retoriken från de borgerliga partierna om att minska regleringar, minska lagar och minska pappersfloden osv. Jag har den fullaste respekt för att riksdagsledamöter vill ändra och skärpa lagar. Men när man håller högtidstalen, och när man pratar om hur den kommunala självstyrelsen är det totala fundamentet i vår demokrati så bör man också tänka på att man samtidigt från partier skriver motioner som innebär inskränkningar och pekpinnar till kommunerna.
Fru talman! Det minsta man kan begära när någon börjar gräva gropar i enskilda människors marker för att lägga ned ledningar är väl att det bör finnas ett samråd. Det tycker jag inte är någon liten fråga - jag tycker att det är en fråga som man verkligen borde ta på allvar. Vi borde få en lagstiftning som säger att det absolut måste vara ett samråd. I dag är det inte så. Man behöver inte ens ha ett avtal med kommunen, utan det får man bara om kommunen välvilligt tar till vara förbindelserna med markägarna och vill ha goda sådana. Jag tycker att Leif Jakobsson bör ta till sig de synpunkter som har kommit fram, och se till att det blir ett samrådsförfarande när man tar annans mark, även om man bara lånar den för att lägga ned rör eller vad det nu kan vara.
Fru talman! Återigen vill jag säga att det är kommunerna och de som är valda av människor i kommunerna som hanterar den här frågan. Hela utgångspunkten för Rigmors resonemang är att det skulle finnas lokala politiker som tycker att det är trevligt att gräva i andras marker utan att prata med dem. Det är väl fullständigt självklart i mellanmänskliga förhållanden att man har denna typ av samråd! Frågan är bara om vi här i riksdagen alltid ska behöva lagstifta om allting sådant. Det är där som våra synsätt skiljer sig.
Fru talman! Leif Jakobssons försvar för att inte tillstyrka några motioner går uppenbarligen någonstans ut på att vi har partivänner runtom i landet som sköter detta bättre. Även jag är övertygad om att vi i de flesta detaljfrågor har lokalpolitiker som sköter frågorna klart bättre än vad vi gör. I och för sig är vi inte överens mellan partierna, men de förslag som vi lägger fram för att förändra lagstiftningen lägger vi naturligtvis fram utifrån den kunskap om de brister som finns ute lokalt. Våra krav på att förstärka kommunernas skyldighet att se till att barnens intresse bevakas i planeringsfrågan bygger naturligtvis på kunskapen om att man bl.a. i min egen hemkommun aldrig har tagit denna uppgift på särskilt mycket allvar, trots en rad motioner även lokalt. Våra förslag bygger naturligtvis på en förutsättning att den bästa av världar, som Leif Jakobsson uppenbarligen tror finns kommunalt, inte finns. Från riksdagens sida behöver vi faktiskt ägna oss åt det som är vår uppgift förutom att stifta lagar, nämligen att se till att det finns en viss likställighet i samhället och att alla människor har rätt till samma förutsättningar oavsett var de bor. Därför föreslår Vänsterpartiet skärpningar som ger barnen rättigheter utifrån barnkonventionen, som vi precis har ratificerat och som vi inte lever upp till. Jag kan inte tycka att det är rimligt att vi fortfarande ska vänta på att kommunerna ska ta det ansvaret. Det är faktiskt hög tid att riksdagen skärper lagstiftningen på de områden som vi missat. Det finns ungefär ett och ett halvt tusen olika lagar och förordningar som staten har skrivit för att styra kommunernas verksamhet. Säkerligen är det en hel hög av dem som skulle kunna plockas bort. Men jag är också övertygad om att det fattas både lagar och förordningar i dag. De behöver tillföras för att vi ska få ett samhälle där alla får plats.
Fru talman! Sten Lundström! Jag inbegriper inte Vänsterpartiet i jämförelsen mellan ord och handling när det gäller regleringar och annat. Vänsterpartiet har i alla fall aldrig proklamerat sig som något avregleringsparti, och därför är det alldeles i sin ordning att det kommer många sådana förslag från Vänsterpartiets sida. Det har jag inga som helst synpunkter på ur den aspekten. När det gäller en sådan oerhört viktig fråga som att vi tar barnens perspektiv och rättigheter på allvar så tycker jag att det är att komma väldigt billigt undan att lösa problemet genom att skriva in något i en lag. Vad skulle en sådan formulering i PBL leda till? Hur prövar man den? Hur kommer barnens rättigheter till tals? Om barnens rättigheter och perspektiv ska komma in i planeringsprocessen så handlar det alldeles självklart inte minst om att alla vi vuxna som är aktiva på olika sätt och finns med i processen tar det hela på allvar. Det handlar mer om en folkbildningsprocess och en attitydförändring än om en förändring i lagstiftningen. En förändring i lagstiftningen kan man göra som en symbolisk förändring i ett sådant här läge - som en krona på verket i samband med ett mycket större arbete. Men om man tror att man löser detta på det viset så tror jag att man lurar sig själv.
Fru talman! Naturligtvis löser vi inte problemen genom att stifta lagar. Det kan vi se på lagen om rätten till särskilt boende för LSS-grupperna. Vi kan också se en massa lagar som inte efterlevs när det gäller skollagarna. Men lagen ger en förutsättning för den enskilda kommunmedborgaren att faktiskt ställa de krav på kommunen som är rimliga att ställa. Det blir lite lustigt när man läser utskottsmajoritetens svar på motionerna om barns inflytande över processen. Man använder sig snarast av väntans argument. Man säger att regeringen har gett både den ena och den andra uppdrag, och att regeringen redan nu tittar över systemet. Kommundemokratiutredningen tittar på detta - det är det genomgående svaret. Det finns egentligen ingenting i stil med det som Leif Jakobsson för fram i minidebatten här. Det måste till en tydlighet! Vi lagstiftare måste visa att vi tar barnens rättigheter på fullaste allvar enligt FN:s barnkonvention. Därför måste vi också se till att stifta sådana lagar. Jag skulle vilja hinna ta upp en del andra frågor i Leif Jakobssons svar också. Det gäller de externa köpcentrumen. Vi vill inte heller på något sätt inskränka det kommunala planmonopolet där det fungerar som bäst. Därför har vi nu under flera års tid försökt motionera på ett sådant sätt att man stärker den mellankommunala och den regionala samordningen och samråden. Det är naturligtvis den vägen som vi ska gå, men då måste vi också ha en lagstiftning som förutsätter att detta samråd sker. Det är inte tillräckligt att man i den borgerliga majoriteten i Skåne inte bryr sig ett dugg om att det ena externa köpcentrumet efter det andra växer upp. Vi måste ha en lagstiftning som tvingar dem att bry sig och att ta ett helhetsansvar för den regionala utvecklingen.
Fru talman! Anledningen till att jag koncentrerade mig på det här andra när det gäller frågan om barnperspektivet i planeringen är att det finns en redogörelse i utskottsskrivningen som har att göra med allt som är på väg. Det jag försöker säga är att om Boverket, branschorganisationer och alla som är aktiva i det här arbetet är i gång och håller på med attitydförändringen så blir krav på lagstiftning något som man följer upp det hela med, och inte något som man startar det med. Det är den processen som jag tror att vi måste jobba med, och det är mycket tydligt också det som redan är på gång. Jag delar uppfattningen när det gäller externa köpcentrum. Sten Lundström och jag kommer från samma område. Vi bor bara några hundra meter ifrån varandra. Vi är väl införstådda med den skånska problematiken kring stormarknadsetableringar. Det är inte alldeles enkelt att hantera det kommunala planmonopolet som fullständigt oantastbart i ett område där det finns så väldigt många kommuner på en liten geografisk yta. Man påverkar varandras kommuner och varandras villkor och bygger längs gränserna och liknande. Därför hade det varit väldigt bra om det arbete som inleddes av Region Skåne innan maktskiftet hade fått fortsätta. Då hade man på frivillig väg inom ramen för Region Skåne kunnat lösa de här frågorna och kommit överens. Tyvärr avbröts detta arbete när vi fick en borgerlig majoritet. Nu går det den mer formella vägen med länsstyrelsen som ska ingripa. Jag tycker inte att det är någon speciellt bra metod. Det är bättre med en annan väg som innebär att man kan komma överens på regional nivå. Så skulle jag vilja ha det. Jag tror tyvärr inte att de krav som Vänsterpartiet för fram skulle hjälpa. Att ställa krav på ett mer formellt beslutsunderlag tror jag inte hade betjänat den här frågan.
Fru talman! Jag blev något förvånad, liksom Rigmor Stenmark, när jag hörde det socialdemokratiska försvaret för betänkandet. Jag tycker att det raljeras över att vi bara vill att staten ska göra en massa saker. Men vad vi kristdemokrater och den borgerliga gruppen säger är ju att vi vill ha förenklingar och förbättringar. Det kan man se om man har läst reservationerna 5 och 8 ordentligt. I reservation 5 säger vi att detta med överklagandet måste förenklas, vilket regeringen också tycker nu. Svenska Kommunförbundet jobbar för det. Här har vi nått vårt mål. Vi har fått en förenkling i planprocessen. Det har vi jobbat för under många år. Reservation 8 handlar om flexibiliteten. Det är också en förenkling och förbättring så att kommunerna ska kunna jobba bättre med det här instrumentet. Det stämmer inte att det bara är lagar som läggs på. Vi vill också ändra lagarna för att få förenklingar och förbättringar. Det ska alltså bli till det bättre. Jag har en fråga till Socialdemokraterna. Det gäller vår reservation om planering för tysta miljöer. Nu gör man ju så när det gäller översiktsplanen att man inventerar natur och kulturområden. Det är självklart att man gör det. Men vi tycker att man också borde inventera tysta miljöer. Det är dags att man gör det nu innan det blir en större bristvara än vad det är. Jag undrar om Socialdemokraterna kan tänka sig att vara med på att arbeta med den inriktningen även om man har sagt nej i betänkandet.
Fru talman! Frågan om flexibilitet i planeringen handlar faktiskt inte om att ni vill förenkla för kommunerna. I er reservation konstaterar ni att för 15 år sedan ändrades plan och bygglagen så att det skulle vara möjligt för kommunerna att hantera frågor enklare, snabbare eller flexiblare. I dag tycker ni att kommunerna inte har tagit till vara den möjligheten såsom ni ville. Det kan ju bero på att man inte vill ta till sig nya arbetsmetoder. Men det kan ju också bero på att politikerna i de kommunerna har sagt att de vill ha kvar de här lite omständliga processerna. För att ha en bra planprocess i sin kommun gör man på det här sättet. Lagstiftningen ger möjligheter att arbeta på olika sätt, men när kommunerna inte arbetar som ni vill ska vi utreda varför de inte gör det. Vad är det annat än förmynderi?
Fru talman! Om man läser ordentligt i reservation 8 kan man se att vi säger att för 15 år sedan kom plan och bygglagen. Det var 1987 för att vara noga och exakt. Det var då den kom. Vi säger att det är mycket som är bra i plan och bygglagen. Den ändrades 1995. Skulle man inte kunna tänka sig att se om den verkligen är okej enligt det sätt som den var tänkt att fungera? Det är bara en förbättring vi vill ha till stånd. Vi vill att Boverket ska titta på detta och se om plan och bygglagen från 1987 stämmer med den verklighet som vi har nu.
Fru talman! När det gäller kommunernas flexibilitet i planeringen är det helt klart att motionskraven utgår ifrån att man inte tycker att kommunerna har avreglerat tillräckligt mycket. Man har inte gett dem som bygger större möjligheter. Det är bara att konstatera att det kan bero på två saker. Den ena är att man inte har tagit till sig detta budskap. Den andra är att man inte tycker att det budskapet är riktigt, utan att man faktiskt vill ha lite mer inflytande från byggnadsnämnderna. Det beror ofta på lokala förhållanden och omgivningen där bebyggelse ska ske. Det är självklart att man under hand får se över lagstiftningen och kontrollera om den fungerar. Det är naturligtvis ingenting konstigt med det. Sådant görs ju också kontinuerligt. Det finns en sådan process. Det jag reagerade mot var det uttryck som finns i de här motionerna om att kommunerna inte har gjort som vi ville när de fick välja om de ville göra som vi ville eller om de ville göra som de har gjort innan. Det var det jag reagerade mot.

Fru talman! I det här betänkandet ska jag särskilt beröra de frågor som rör bygglov, tillsyn, kontroll m.m. Jag ska börja med att läsa upp delar av ett brev som berör dessa frågor. Brevet är skrivet av en person som dagligen jobbar med byggprocessen utifrån sin profession som kvalitetsansvarig. Det är sänt till bostadsutskottets samtliga ledamöter. Brevet stärker mig ytterligare i de reservationer som Vänsterpartiet har i betänkandet och som berör dessa frågor. Så här står det: Den nuvarande plan och bygglagen har varit gällande sedan januari 1995. Redan inledningsvis kunde konstateras att fler frågor inte var helt genomtänkta i lagen. Planering och projektering har fått en undanskymd roll, trots att detta är en förutsättning för ett rätt utförande. Kvalitetssäkring i alla led är långt ifrån uppfylld. En objektiv betygssättning av branschen har gjorts i SOU 1997:177, Byggkvalitet för framtiden. Enligt denna utredning är tillståndet i branschen ganska bedrövligt. Massmedierna har uppmärksammat en rad förhållanden i byggbranschen som inte varit acceptabla. De mest aktuella är mögelproblemen i Hammarby sjöstad. I anslutning till detta talades om förslag till skärpning av byggfelsförsäkringarna. Enligt min uppfattning ska man inte åtgärda något i slutskedet då skadan är skedd, utan i ett tidigt förebyggande skede. En del i detta är den styrning som man kan åstadkomma med PBL. Man skulle kunna säga att den som föreskriver spelreglerna har ett lika stort ansvar för resultatet som de agerande parterna. Eftersom jag själv är kvalitetsansvarig enligt PBL och även följer denna debatt som förekommer inom branschen kan jag, liksom många andra, konstatera att en ordentlig översyn av PBL bör göras. Jag håller med om synpunkterna i detta brev. Jag har liten förståelse för den passivitet som regeringen visar när det gäller dessa frågor. Problemen är kända, Boverket har levererat ändringsförslag och skandalbyggen poppar upp då och då. I fallet Hammarby sjöstad är det patetiskt att ta del av de förklaringar som byggherren Skanska kommer med i efterhand. Det regnade för mycket, och det var dålig täckning av byggmaterial. Och nu skallar ropen på hårdare och bättre byggfelsgarantier m.m. när det i stället borde handla om att kvalitetssäkra hela byggprocessen. Den mycket viktiga projekteringsfasen finns inte ens omnämnd i lagstiftningen. Den finns i Boverkets konstruktionsregler, men hur många läser dem? Hela PBL bör ses över. Det är en omfattande uppgift som kommer att ta lång tid. För att undvika fler byggskandaler är det viktigt att redan nu gå in och åtgärda uppenbara brister i lagstiftningen. Vi i Vänsterpartiet anger en del mycket konkreta förändringar som behöver göras. För det första: Den kvalitetsansvariges roll i byggprocessen måste förtydligas. I dag är den kvalitetsansvariges roll att se till att den kontrollplan som upprättas av byggherren följs. Det innebär ingen kvalitetssäkring i sig och definitivt inte att de kvalitetskrav som samhället ställer enligt PBL blir tillgodosedda. Det är inte ovanligt att den kvalitetsansvarige är en av byggherren anlitad entreprenör i byggprojektet och att de kontroller som utförs sker av den som har gjort jobbet. Den kvalitetsansvariges ansvar är att samla in dessa kontroller av utförda arbeten. Den kvalitetsansvarige borde åläggas att se till att byggherrens kontrollplan tillgodoser samhällskraven och att de efterlevs på ett tillfredsställande sätt - alltså ett kontrollansvar för att kvalitetssäkra byggprocessen och inte som nu en kontroll av att kontrollplanens åtgärder utförs. Utskottet hänvisar som vanligt till olika utredningar och till det kvalitetsråd som skulle inrättas av statliga myndigheter i samarbete med byggbranschen. Det är nog bra, men bättre hade varit att på ett mycket konkret sätt stärka ansvarsfrågan i byggprocessen, inte minst i projekteringsstadiet. Vår föreslagna förändring är nödvändig för en stärkt byggprocess om vi ska slippa fukt och mögelproblem vid byggnation. För det andra: Om ett byggnadsprojekt fått bygglov räcker det med att göra en bygganmälan tre veckor före byggstart. På den korta tiden ska byggnadsnämnden kalla till byggsamråd, besluta om en kontrollplan för ärendet m.m. Var och en inser att det inte är möjligt att genomföra det på så kort tid med ett bra resultat. Boverket har under senare år försökt informera om vad som måste till för att PBL ska kunna fungera på ett bra sätt. Men det hjälper inte om inte detta sedan omfattas av lagstiftningen. När det gäller slutanmälan innan byggnaden får tas i bruk har byggherren fem år på sig att göra klart punkterna i kontrollplanen utifrån när bygglovet beviljades. Det kan innebära att slutbevis inte behöver vara utfärdat då byggnaden tas i bruk. Det kan alltså dröja tre fyra år efter det att man har flyttat in innan byggnadsnämnden får in kontrollplanen. Då ska byggnadsnämnden ta ställning till i vilken omfattning byggnaden får tas i bruk. Detta är absurt och logiken saknas helt i lagtexten. Ett slutbevis för användning av en byggnad ska naturligtvis lämnas in av byggherren och kunna granskas av byggnadsnämnden innan byggnaden tas i bruk. Brott mot detta bör leda till betydligt högre sanktionsavgifter än de som används inom ramen för PBL Till sist några ord om historiskt värdefulla byggnader. Tyvärr finns det fastighetsägare som exploaterar kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att göra ombyggnationer som kan kallas för moderniseringar och som därmed gör det möjligt att rejält höja hyrorna. I dag ger inte lagstiftningen något bra skydd mot inre förändringar av byggnader. Kommunerna kan visserligen utöka bygglovsplikten till att omfatta vissa underhållsåtgärder i särskilt värdefulla byggnader. Men denna möjlighet ger på intet sätt ett heltäckande skydd för att kunna pröva en rad andra åtgärder. Det ska inte heller vara upp till den enskilda kommunen att avgöra om det är intressant att bevara och skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det är ett nationellt intresse som behöver slås fast i den lagstiftning som gäller. Vänsterpartiet har även här ett mycket konkret förslag till vad som ska göras. I det här fallet hänvisar socialdemokraterna till kommunernas möjlighet att själva stärka skyddet, när den lagstiftande församlingen finns i det här huset. Använd den makt som finns i stället för att hänvisa till andras möjligheter! Härmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 27.

Fru talman! Jag var tveksam till om jag skulle framställa något yrkande eller inte. Men eftersom ingen har yrkat på den viktiga frågan om kvalitetskontroll och tillsynsansvar yrkar jag bifall till reservation 20. Fru talman! För en tid sedan besökte några kristdemokrater bostadsområdet Bergsjön i Göteborg. Göteborgs Bostadsbolag, som äger området, driver ett projekt i detta bostadsområde där man bland mycket annat börjat titta på var inom området brott har begåtts, när på dygnet det har skett, vilka åldersgrupper som är inblandade m.m. Man försöker se om det finns ett mönster i relation till hur området planerades och byggdes en gång i tiden. Det visar sig då att buss och spårvagnshållplatserna är placerade så att passagerarna får gå en bit för att nå bostaden. En del av gångvägarna går genom en dåligt upplyst park, där man inte kan se husen. Man kan peka på flera omständigheter som kan anses vara orsak eller faktiskt tycks inbjuda till våld, rån, överfall eller annan galenskap. Detta är för mig ett exempel ur verkligheten som visar hur rätt i tiden Boverkets rapport Brott, bebyggelse och planering från september 1998 redan då var. Detsamma gäller Vår Bostads SIFO undersökning om trygghet från augusti 2000. Och i SOU 2000:33, Bruksvärde, förhandling och hyra - en utvärdering, redovisar man bl.a. att det viktigaste för ett bostadsområde är att det är säkert och tryggt att bo i. Det här är bakgrunden till att vi kristdemokrater vill att Boverket ska få i uppdrag att utarbeta och ge kommunerna tydliga riktlinjer för bebyggelseinriktade hinder mot brott. Vad är det för nytta med att ta fram underlag och konstatera problem om inte kunskapen resulterar i något? Fru talman! I det betänkande vi debatterar finns ett avsnitt om kvalitetsansvar och tillsynsansvar. Det är en frågeställning som återkommer år efter år i motioner. Från föregående riksmötes betänkande, 1999/2000:BoU7, finns ett avsnitt som beskriver vad som då var på gång och att det då inte fanns anledning att vidta några åtgärder. I årets betänkande fortsätter man resonemanget med att säga att med hänsyn till vad som är på gång föreligger inte heller i år "tillräckliga skäl att göra ett tillkännagivande i dessa frågor". Detta, huruvida det finns tillräckliga skäl eller inte, är en fråga om hur man bedömer situationen. Vi kristdemokrater har uppfattningen att det nu verkligen finns skäl att agera. Owe Hellberg nämnde en skrivelse från en person, en kvalitetsansvarig, som alla ledamöter i bostadsutskottet har fått. Riksdagen har fått den officiellt, och även miljöminister Kjell Larsson har fått denna skrivelse. Personen säger sig vara kvalitetsansvarig enligt PBL och redogör ganska detaljerat för bekymmer han upplever med ansvar, kontroll och slutbevis och för en kvalitetsansvarigs arbetsuppgifter. Owe Hellberg refererade ganska friskt till hans skrivelse. Det heter i ett ordspråk att en svala gör ingen sommar. Och det är nog sant. Men det oaktat finner jag att de problem med tillämpning av PBL som denne tjänsteman visar på är så allvarliga att de borde föranleda en kraftfullare reaktion från utskottet än den vänta-och-se-inställning som majoriteten nu förordar. Det kristdemokratiska kravet i motionen Bo233, yrkande 21, om en revidering av PBL med förtydligande av kvalitetsansvaret, tillsyn, kontroll och slutbevis, m.m., är därför ett tillkännagivande om detta till regeringen. Det är ett krav. Så till punkt 21 om prövning av tillgänglighet till en byggnad. Majoriteten skriver i betänkandet att man delar uppfattningen att tillgängligheten i den bebyggda miljön ska garanteras alla. Frågan är dock hur detta ska åstadkommas. Man hänvisar till att det redan 1995 gjordes förändringar bl.a. med införande av ett särskilt system i 9 kap. i PBL för kontroll av de tekniska egenskapskraven, varav ett mycket väsentligt är kravet på tillgänglighet. Det får räcka med det, säger så majoriteten. Vi som reserverat oss under denna punkt finner inte detta tillräckligt. Det borde vara logiskt att det redan vid bygglovsgivningen gjordes en sådan prövning. Med tanke på att byggherrar kan ha skiftande kompetens anser vi att risken torde vara lite för stor för missar i detta avseende. Vän av ordning talar då om krav på kontrollplaner och kvalitetsansvarig. Vi hörde nyss Leif Jakobsson ta upp att vi är för mängder av nya regler och råd, osv. Det är nog inte riktigt så, Leif Jakobsson. Men med ledning av vad som framkommit är dessa funktioner i processen långt ifrån någon garanti för att tillgänglighetskravet blir uppfyllt. Jag nämnde tidigare också byggansvar och kontroller. Det tycks lite för tunt och inte särskilt logiskt uppbyggt. Vissa av oss reservanter anser att riksdagen bör ge regeringen ett tillkännagivande om det som anförs i motion 2000/01:So540 och det som står i reservation 26. Jag anser det utan att för den skull göra något yrkande.

Fru talman! Först vill jag säga att den som är huvudansvarig för utskottet hos oss är sjukskriven just nu, så det blir inget huvudanförande, utan det blir ett anförande om stormarknader och externa köpcentrum. Då vill jag börja med att säga att det är ett bedrövligt svar i betänkandet vad gäller den motion som jag med flera har väckt om externa köpcentrum. Det har inte gjorts någon uppdatering i betänkandet sedan förra motionstillfället. Ingenting gällande den pågående utvecklingen och det man diskuterar i EU, inom Nordiska rådet, på Boverket och i Stadsmiljörådet eller i övriga Sverige finns beskrivet i betänkandet. Det verkar som om ingenting har hänt. Man säger bara att man svarade på en sådan motion förra året och avslog den och att man därför gör det nu igen. Jag tycker att det är skamligt. Förra året fanns ändå ordföranden i bostadsutskottet med vid debatten, och det var bra. Han är inte med i dag. Det tycker jag också är skamligt. Jag tänker säga vad han sade då även om han inte är här i dag. Han sade så här: I Järfälla fungerar det bra med externt köpcentrum, så därför bör det göra det i övriga Sverige också. Om det är på den nivån vi ska föra debatten här i kammaren blir man mörkrädd. Dessutom fungerar det inte bra i Järfälla, har Stadsmiljörådet fastställt. Jag vill först säga ett par ord om våra grannländer inom EU-samarbetet. Inom EU har utvecklingen med stormarknader gått olika långt. Men ändå tycker man att det är viktigt att tillsammans hantera frågeställningarna, och en av de punkter som man vill diskutera är hur man ska begränsa de negativa effekterna av de externa etableringarna. En annan sak som man diskuterar är hur man ska kunna bevara och stärka stadskärnans funktion och hur man ska kunna öka utbudet av servicefunktioner i städer och i stadsdelscentrum. Detta diskuterar man därför att det är stora problem i den pågående utvecklingen, vilket inte går att läsa ut i betänkandet. Man ska också diskutera hur man kan begränsa bilresandet genom koncentration av serviceutbudet. I Norden diskuterar vi också. Våra miljöministrar har träffats och tagit fram ett underlag - en rapport där man beskriver den nordiska utvecklingen. Man säger att just detaljhandeln måste stå i fokus i debatten just nu. I Danmark, Norge och Finland har man genomfört ändringar vad gäller plangivningen. Boverket i Sverige vill ha förtydligande av policyn. På Island har man satt detaljhandeln under lupp. När man utarbetar nya riktlinjer ska man titta på kommunens utveckling när det gäller detaljhandelns betydelse. Man säger att lagändringar behövs därför att detaljhandelsinvesteringar ofta har konsekvenser över den lokala kommunala gränsen - regionens gräns - och också över länders gränser. Det gäller t.ex. Malmö. Det finns en del i kammaren som hävdar det kommunala planmonopolet. Jag tycker att det är häpnadsväckande. De fem nordiska miljöministrarna säger bl.a. i sin sammanfattning att man vill överväga om större krav ska ställas vid planläggning och miljökonsekvensbeskrivningar och om man ska upprätta bättre lokala förankringsprocesser, som flera har varit inne på tidigare i debatten. Man säger också att man behöver ett nytt samtal ministrarna emellan om betydelsen av butikslokaliseringen för hela samhällsutvecklingen och för kollektivtrafikförsörjningen - detta för att ge detaljhandeln en klarare roll i den nordiska kommunplaneringen. I Sverige säger Boverket att det finns behov av en tydligare policy vad gäller externa köpcentrum. Jag tycker inte att vi ska förvägra dem det. Man har i sin rapport från 1999 belyst det stora antalet stormarknader som har byggts, och man beskriver också hur många som planeras. Detta framgår inte heller i betänkandet. Flera här har talat om att länsstyrelsen har den lagstiftning den behöver för att kunna sköta detta, men det är helt uppenbart att den inte har det. Det är en länsstyrelse som vid ett tillfälle har gjort ett överklagande. Det var i Skåne. Det blev avvisat. Man har begärt hjälp och sagt att man inte klarar ut detta i För att ta ett konkret exempel kan jag nämna Jämtland. Det är väldigt aktuellt. I Östersundsområdet planerar man för etablering av extern detaljhandel och köpcentrum inom tre handelsblock: Berg, Krokom och Åre. Med anledning av det har länsstyrelsen nu tagit fram en rapport. Den blev klar i går, så det är hett material. Man har tagit fram en rapport för att se vilken effekt det får på butikslokalerna i länet. Här talar vi om länet. I Skåne är det regionen. Det behövs olika regler när det ser olika ut i landet. Som ni vet är Jämtland det län i Sverige som har lyckats bäst när det gäller lokal lanthandel. Det har man gjort tack vare medveten planering och strategi från länsstyrelsens sida och några eldsjälar. När man har tagit fram konsekvensbeskrivningen har man intervjuat i 25 butiker inom dessa tre kommuner - inom dessa tre handelsblock. När man tittar på resultatet ser man att av de här 25 skulle 9 läggas ned inom en period av sex år. Det motsvarar alltså 36 %. Det skulle innebära att ungefär 25 personer skulle bli arbetslösa och att det skulle bli en samhälls och konsumentmerkostnad för den här nedläggningen på ungefär 2 miljoner kronor per år. Totalt finns det 76 orter med bara en butik i Jämtland. Drygt en tredjedel av de här orterna skulle riskera att all dagligvaruservice skulle upphöra. Sedan har vi resultat av andra analyser som överensstämmer med det här. Det gäller t.ex. Trestadsområdet nära Torps köpcentrum. När det etablerades hände samma sak där - nedläggning. Boråsområdet är ett annat exempel. Plan och bygglagen behöver ses över. Det här är icke en kommunal enskild angelägenhet. Handlandet görs över länsgränser, över regiongränser och över landgränser. Därför bör vi se över PBL. Ett samhällsbygge som medför ökad miljöbelastning, som bilavgaserna gör, behöver stoppas. Jag har redan yrkat bifall till motionerna. Därför tackar jag för ordet.

Fru talman! Leif Jakobsson inledde med att klaga på att det ställdes krav på så mycket ny lagstiftning. Han sade att det var att kräva en ny lagstiftning när man ville avskaffa kommunernas möjligheter att peta i och precisera vilka varor som skulle säljas i vissa butikslokaler. Han tyckte att det var en lagstiftning mot kommunerna när kommunerna skulle få samråda med näringsidkare innan de påbörjade gatuarbeten. Han tyckte att det var en onödig lagstiftning att man skulle utreda varför kommunerna inte använder den frihet som ges. Det kanske säger mer om Leif Jakobsson och vilken sida han står på i frågan om planeringen. Det kan för övrigt sägas också om Ewa Larsson. Hon klagade på att bostadsutskottets ordförande inte fanns med här i eftermiddag. Han är på riksdagens uppdrag på tjänsteresa för Europarådets räkning. Detta kanske mer klarar ut hur Ewa Larsson ser på det europeiska samarbetet. Fru talman! Jag står bakom alla de ståndpunkter som framförs i de moderata reservationerna. För att göra processen enklare inskränker jag mig dock till att yrka bifall till reservation nr 9. Byggregler och planfrågor tillhör de ideologiska följetongerna eller, som det numera kallas, såporna - för övrigt ett passande uttryck för mycket av de plandebatter vi haft under efterkrigstiden. Den statliga och kommunala viljan att styra över den enskildes boende har gått långt utöver de säkerhetskrav, huvudsakligen hållfasthetskrav, som är planfrågornas viktigaste ursprung. Viljan från överheten, som Leif Jakobsson gav uttryck för här tidigare, att peta i byggnads och boendeförhållanden vet snart inga gränser. Nu står vi återigen inför ett ärende med flerfaldiga krav på regleringar. Man kan mena att mycket är självklart. T.ex. kan det tyckas vara självklart att det skulle vara möjligt att minska antalet överklagandemöjligheter från fyra till något färre, när de nu används på ett sådant sätt att de fördröjer nödvändiga byggprocesser och mer blir till försök att obstruera en process som ändå har ett givet mål. Och varför skulle man inte kunna få bosätta sig i ett område där kommunen av ett eller annat skäl inte har möjlighet att upprätthålla kommunal service - om det nu är så att man med öppna ögon tycker att det ändå vore trevligt att bo där? Det skulle ge förutsättningar för många små kommuner i glesbygden. Visst borde samhället ställa upp med legala förutsättningar som möjliggör boende i husbåt. Det skulle också ge bättre förutsättningar för glesbygden. Varför skulle man inte kunna möjliggöra sådan användning av byggnader och mark som ger ekonomiska förutsättningar för värdefulla och särpräglade områden att överleva? Mycket i det här betänkandet handlar om stormarknader, som med viss rätt sägs föra vissa problem med sig. Dessa ställer i sin tur stora krav på att stadsplanerarna har skicklighet, ödmjukhet och insikt i mänskligt beteende. T.ex. måste de som kommer till ett centrum få en möjlighet att ställa ifrån sig bilen någonstans. I annat fall överlever inte respektive centrum. Detta är frågor som vi kan diskutera länge, fru talman. Jag ämnar dock inte göra det längre utan hänvisar till mitt tidigare yrkande.

Fru talman! Vi har framför oss ett mycket omfattande motionsbetänkande om hälso och sjukvård - mer än 260 yrkanden. Det visar att frågor om hälsooch sjukvård alltid är aktuella och alltid upplevs som viktiga. De får särskild nerv genom att hälsa, sjukdom, liv och död berör oss alla. När synen eller hörseln avtar, hjärtat inte riktigt orkar och vårt dagliga livssätt hotas vänder vi oss till vården. Då förväntar vi oss att vården fungerar och att man får vård när man behöver den. Om den inte fungerar i praktiken utan ett par års osäker väntan i kö är vad som erbjuds kommer de som kan att söka sig andra lösningar. Då blir den gemensamt finansierade vården bara en illa fungerande nödlösning för dem som inte har råd med annat. Att blunda för problemen, att bara skjuta till pengar med ena handen och ta bort med den andra och i övrigt fortsätta som förut, som regeringen gör, kommer att visa sig ha förödande effekter för svensk sjukvård. Den svenska sjukvården står dåligt rustad att möta framtidens krav. Underinvesterade sjukhus, vårdköer liksom den ofta flyende och utbrända personalen är typiska exempel på systemets otillräcklighet. Fru talman! Den offentliga sjukvården klarar inte sin viktigaste uppgift - att ge människor den vård de behöver när de behöver den. Trots att man betalt skatt för att få vård nekas man alltför ofta den behövliga vården. Det medför att ineffektiviteten och inhumaniteten i dagens monopolsystem framstår allt tydligare och dess legitimitet med rätta ifrågasätts alltmer. Alltfler ser sig om efter andra lösningar. Det är fullt möjligt att köpa sig förbi köer och välja andra vårdutförare om man är beredd att betala en extra premie för en privat sjukförsäkring. Men bara den som har pengar kan köpa sig valfrihet och snabbare vård i socialdemokraternas sjukvård. Vad som ska vara en rättvis sjukvårdspolitik är i praktiken på grund av att socialdemokraterna värnat ett ineffektivt monopolsystem en djupt orättvis politik. Det behövs betydande reformer för att sjukvården ska kunna uppfylla de krav människor har rätt att ställa. Mera pengar i dåliga system kommer inte att hjälpa. Det gäller att ge människor vård, inte att rädda system. Fru talman! Tas möjligheterna till vara kan sjukvården bli en högteknologisk och forskningsintensiv tillväxtmotor. Innovationer baserade på genetik, mikrobiologi och nanoteknik öppnar oanade perspektiv. Internationellt finns en optimism som visar sig i stor investeringsvilja i företag med kunnande inom medicinska områden. Vi har fortfarande chansen att ge förutsättningar för att svensk sjukvård ska bli en framtidsbransch. De problem vi ser i dag är inte sjukvårdens kris, utan det är systemets kris. Nya och stegrade krav på framtidens sjukvård kommer att ställas, inte minst genom IT utvecklingen. Brister i olika nationella sjukvårdssystem kommer att bli tydliga, och vi måste tåla en jämförelse. En del av lösningen på det som blivit sjukvårdens kris kan vara att upphäva landstingets monopol och införa ett system som kan möta framtidens krav dels för finansiering, dels för produktion av sjukvård. I en modern sjukvård måste patienten få en starkare ställning. I dag är hennes rättigheter bara politiska, indirekta och kollektiva. Det är ett skäl till att jag vill att alla medborgare ska omfattas av en obligatorisk hälsoförsäkring. Med en sådan följer pengarna patienten, som alltså styr resurserna och har möjlighet att aktivt välja god vård och välja bort dålig vård. Patienten får alltså en stark marknadsrätt. Den obligatoriska hälsoförsäkring vi föreslår ska omfatta alla, oavsett betalningsförmåga eller hälsotillstånd. Försäkringsmodellen innebär att sjukvårdens pengar öronmärks, och riksdagen fastställer försäkringens omfattning. På så sätt stärks patienten ytterligare, då hon får en stark civilrättslig ställning. De ekonomiska medel som tillförs hälsoförsäkringen ska tas från flera av de områden som berör vården och som vi redogjort för. Då kan resurserna utnyttjas bättre eftersom bedömningar görs utifrån ett helhetsperspektiv. Prevention, t.ex., stimuleras. Fru talman! En ökad mångfald och konkurrens måste bli viktiga delar i förnyelsen av vården. Det är stora välfärdsvinster inte bara genom ökad tillgänglighet och kvalitet utan också därför att resurser frigörs genom bättre resursutnyttjande. Andra effekter är större lyhördhet för medborgarnas önskemål och förbättrad arbetsmiljö med bättre villkor för personalen. De vårdanställda har efterhand fått allt mindre att säga till om, och inflytandet över den egna arbetssituationen har minskat, samtidigt som de politiska besluten urholkat den professionella yrkesstoltheten. De flesta har dessutom inte haft möjlighet att gå över till andra arbetsgivare eller starta egen verksamhet därför att vården i praktiken bedrivs i monopolform. Man har skapat instängdhetens frustration. En ökad mångfald av vårdgivare skapar förutsättningar för bättre lönebildning och för fler karriärvägar för de anställda. Det är absolut nödvändigt för att skapa den attraktiva arbetsmiljö som måste till för att vända kris till framgång. Fru talman! Jag anser alltså att det finns ett värde i att omfattningen av alternativa driftsformer ökar. Strävan ska vara att inom ramen för en gemensam finansiering öka människors valmöjligheter och öppna monopol för alternativ. En viktig del i ett sådant arbete måste också vara avskaffande av onödiga regler som hindrar att nya verksamheter etableras. Fler yrkesgrupper, som sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, ska kunna delta i en självständig roll i egenskap av egna företagare. Fru talman! Det finns också stort behov av en förstärkt och sammanhållen tillsyn i vården. Samma krav måste enligt vår uppfattning gälla oavsett om verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Vi anser att det är dags att bryta ut Socialstyrelsens tillsynsdel och göra den till en självständig, oberoende verksamhet. Då finns det skäl att se om inte en samordning kan ske med länsstyrelsens tillsynsansvar så att en effektiv fristående tillsynsmyndighet skapas. Fru talman! En offentlig tillsyn eller kontroll kan aldrig utgöra en tillräcklig garanti. Det krävs också att den enskilde har möjlighet att välja bort de alternativ som han eller hon uppfattar som mindre bra för att i stället välja till något som bättre svarar upp mot de egna behoven och önskemålen. Det är möjligheter som mångfalden i vår försäkringslösning ger. Fru talman! Vårdköerna har ständigt ökat sedan den tidigare vårdgarantin togs bort. På många håll i landet kan man få vänta mer än ett år på nödvändig operation eller behandling. Jag vill ta ett exempel. I Östergötland - ett slandsting som har haft en rätt bra ekonomi och som anses vara relativt välskött för att vara ett landsting - får en kvinna som vänder sig till Universitetssjukhusets kvinnoklinik för att få en mottagningstid vänta 77 veckor för att få komma dit. Har hon t.ex. ett framfall, som kräver operation, får hon vänta 100 veckor till för att bli opererad. En stackars kvinna med livmoderframfall får alltså vänta 177 veckor - tre år och fem månader. Hon får stå i kö för att få stå i kön för att bli åtgärdad! Det är otillständigt. Men socialministern vet på råd. Han skjuter till 1,25 miljarder för att få bort köerna. Då säger landstingsdirektören i Östergötland enligt tidningarna så här: "Det är förstås bra att vi får mera pengar. För Östergötlands del handlar det om ungefär 65 miljoner. Men det kan skapa förväntningar hos allmänheten". Man baxnar! Så ser landstinget på köerna i vården. Man riskerar att någon stackars patient inbillar sig att han eller hon nu ska få behandling. Det är förskräckligt. Men var lugn. Det är inga nya pengar som socialdemokraterna ger vården. Det är en illusion - det indiska reptricket i ny version. Det finns ingen anledning för de stackars patienterna att förvänta sig något av den socialdemokratiska regeringen, eller kan kanske Conny Öhman förklara vilka nya pengar det rör sig om? En ny och vidareutvecklad vårdgaranti måste till. På sikt bör den omfatta alla medicinskt motiverade diagnoser och utfästa behandling inom tre månader. Klarar inte det egna landstinget av det ska man kunna få vården utförd i ett annat landsting eller hos en privat vårdgivare på hemlandstingets bekostnad. Med en vårdgaranti synliggörs den del av kostnaderna som köerna för med sig. Genom att inte ta emot patienter går sjukhusen och klinikerna miste om intäkter och uppmuntras därmed till att förändra verksamheten så att köer inte uppstår. I dagens Barometern såg jag att det i mitt eget hemlandsting, s-styrt, var 104 veckors väntetid bara för att komma till mottagning på kvinnokliniken. Sjukhuschefen säger att kliniken inte fungerar. Det är självklart att om det hade funnits en vårdgaranti hade man inte kunnat acceptera att en klinik inte fungerar och att man får vänta 104 veckor för att få komma till mottagning. Nu säger man dessutom att man kommer att få vänta längre eftersom personalen inte trivs. Det är en självklarhet att med en vårdgaranti hade kliniken tvingats fungera - annars skulle den inte få några resurser - och patienterna hade hållits skadeslösa genom att de hade kunnat gå någon annanstans. Detta är skandalöst. En naturlig vidareutveckling är ju också att patienter som på sedvanligt sätt har fått behovet av operation eller behandling fastställt här hemma ska kunna åka utomlands och få den utförd om inte landstinget kan erbjuda sådan behandling inom de givna tre månaderna. För att korta köerna är det viktigt att alla resurser tas till vara. Det är därför bra att de borgerliga med stöd av Miljöpartiet har fått utskottsmajoritet för att läkare, tandläkare, tandhygienister och sjukgymnaster ska kunna få ersättning om de arbetar längre än till de är 67 år. Jag är glad, fru talman, att alltfler partier nu anser att alla patienter ska ha rätt till en förnyad medicinsk bedömning. Det är inte länge sedan vi moderater var ensamma om att föreslå detta. Nu väntar vi bara på att socialdemokraterna ska sälla sig till dem som tar patientens problem på allvar. För att vården ska bli en framtidsbransch måste arbetet i vården vara attraktivt. Då krävs för alla yrkesgrupper möjligheter till utveckling. Yrkesinnehåll, karriärvägar, fortbildning och lönesättning behöver förnyas och utvecklas som viktiga delar av en personalpolitik som kan attrahera unga människor. Fru talman! Jag anser och tror att många delar uppfattningen att oavsett var man bor i Sverige ska man kunna få en avancerad sjukvård inom rimlig tid. Vid svåra sjukdomstillstånd, som olyckor, akuta hjärtinfarkter m.m., är snabba transporter och ett medicinskt omhändertagande direkt på plats eller under transporten avgörande för hur det ska gå, om man ska överleva. Tyvärr har regeringen visat mycket stor passivitet i arbetet med att åstadkomma ett sammanhängande ambulanshelikoptersystem som skulle ge de önskade effekterna. Nu måste det till andra tag, enligt min och många andras mening. Ett aktivare arbete måste till. Cancer är fortfarande med rätta en fruktad grupp av sjukdomar som orsakar cirka en fjärdedel av alla dödsfall. Frekvensen av cancer påverkas av befolkningsstrukturen då cancer till stor del är en ålderdomens sjukdom. Internationella cancerunionen och motsvarande organisationer på europeisk nivå rekommenderar att alla länder utarbetar en plan för det framtida arbetet med cancerprevention, diagnostik, behandling och rehabilitering. Det är utifrån detta rimligt att åter studera vad såväl de förväntade samhällsförändringarna som förändrade behandlingsmöjligheter kan betyda för planering av cancersjukvård och cancerprevention i Sverige. En ny cancerutredning behöver helt enkelt göras. Fru talman! Sverige har hittills lyckats bra med att omsätta vetenskapliga resultat till diagnostiska metoder och kommersiellt framgångsrika läkemedel. Nu finns det tecken på att vi sackar efter. Återväxten av forskare måste tillgodoses för att kreativa forskningsmiljöer av internationell klass ska kunna upprätthållas. För att ge maximal kraft åt ansträngningarna att verkligen ligga i den medicinska och biomedicinska forskningsfronten bör ett svenskt institut för medicin och hälsa skapas. Det ska fördjupa forskningen inom olika discipliner med anknytning till hälsa och sjukvård i vid mening. I detta sammanhang bör myndighetsstrukturen inom de områden som berörs omprövas. Till slut, fru talman! Jag inledde med att tala om hur betänkandet visade på intresset för vården, hur nära inpå skinnet på oss vårdfrågorna kommer när vi själva blir sjuka och behöver vården. Det är därför med beklagande jag måste konstatera att den socialdemokratiska majoriteten är helt ointresserad av att ge vården en chans att möta framtiden på ett bra sätt. Inga nödvändiga reformer signaleras. Allt ska vara som förut.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

Fru talman! Hälso och sjukvården är troligtvis ett av de områden i samhället som diskuteras mest oss människor emellan. De allra flesta, om inte rentav alla, har eller kommer att ha kontakt på något sätt med hälso och sjukvården. För de flesta är också sjukvården en viktig del och en symbol för samhällets välfärd och trygghet. Det finns en stark tilltro hos människor till att det svenska sjukvårdssystemet är effektivt och håller en god kvalitet. Det är en tilltro som vi i Vänsterpartiet anser vara ganska väl grundad. Men det här sagda betyder inte att det inte finns brister och allvarliga problem som vi måste arbeta med och komma till rätta med. Många patienter har tyvärr fått erfara långa väntetider, överbeläggningar, underbemannade avdelningar och brister i tillgängligheten. Tillsammans med rapporter om en sviktande sjukvårdsekonomi och långsiktiga problem med försörjning av kvalificerad personal ser vi att dessa problem kan bli ett hot mot målsättningen att ge god vård på lika villkor till hela befolkningen. Vårdbehoven kommer inte att minska i framtiden. Med en befolkning där andelen äldre växer och med ständiga framsteg på forskningens område ökar behoven av vård och förväntningarna på att olika medicinska åkommor går att åtgärda. Det finns mycket positivt i denna utveckling, men vi måste vara beredda att satsa resurser och fatta beslut om inriktning och prioriteringar för att kunna möta behov och förväntningar. 90-talet innebar stora nedskärningar på olika nivåer i den offentliga sektorn. Det gällde inte minst inom vården. Det är därför alldeles nödvändigt att nu när behoven är så uppenbara och möjligheterna faktiskt finns tillföra vården mer resurser. Som ett led i detta läggs förslag fram i den ekonomiska vårpropositionen där regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill satsa 1,25 miljarder kronor till sjukvården från 2002 för att förbättra tillgängligheten. Utöver detta flyttas 400 miljoner kronor av de s.k. Dagmarpengarna till de generella statsbidragen för landstingen. Dessa medel är ytterligare en förstärkning utöver de 9 miljarder som det beslutades om hösten 2000 till primärvård, äldreomsorg och psykiatri och som nu har börjat löpa. Jag har sagt det tidigare från den här talarstolen, men jag tycker att det tål att upprepas: Detta är viktiga tillskott till en mycket arbetstyngd sjukvård, men Vänsterpartiet är angeläget om att betona att det kan behövas ytterligare tillskott framöver. Jämförelsen visar att vårt land fortfarande använder en relativt låg andel av BNP till vården, trots att svensk sjukvård står sig väl vid en jämförelse med andra länders sjukvårdssystem. Vänsterpartiet är övertygat om att det blir nödvändigt att vården höjer sin andel av BNP på sikt. Vänsterpartiet verkar för en sjukvårdspolitik som ska garantera god vård på lika villkor för hela befolkningen, precis som det står i hälso och sjukvårdslagen. Det ska vara en rättvis sjukvårdspolitik där prioritet ges åt de svårast sjuka. Vi kan konstatera att den prioriteringsordning som riksdagen har ställt sig bakom kräver ett aktivt förhållningssätt från oss politiskt valda och ansvariga. Vi behöver fortlöpande följa, debattera och värdera vad som händer i takt med att den medicinska utvecklingen och forskningen går framåt. Om det demokratiska inflytandet inte vidmakthålls utan lämnas över till en ökad privatisering och därtill kopplade privata sjukvårdsförsäkringar kommer prioriteringar att ske utifrån ekonomi och inte vårdbehov. Det finns sjukhus som har ansett sig ha överkapacitet inom t.ex. den ortopediska kirurgin i Stockholm som har velat träffa avtal med privata försäkringsbolag. Samtidigt kan vi konstatera att det inom det här verksamhetsområdet i Stockholm på andra ställen finns mycket långa väntetider. Nu har det inte blivit något beslut i det här fallet, men det finns all anledning att vara mycket vaksam på utvecklingen. De patienter som riskerar att drabbas är oftast mycket utsatta och många gånger äldre. Om en sådan utveckling får ta fart menar Vänsterpartiet att prioriteringsordningen kan komma att vara i fara. En förstärkning av resurserna till vården kräver också en bättre arbetsmiljö för de stora personalgrupper som under en rad år fått bära konsekvenserna av nedskärningar och omorganisationer. Detta har bidragit till en ökad ohälsa bland vårdpersonalen genom framför allt stressrelaterade sjukdomar. Det, menar vi, är en mycket allvarlig utveckling. Tillsammans med det stora rekryteringsbehov som finns är detta nyckelfrågor för vårdens framtid. Det finns inga enkla lösningar på de här problemen. För oss är det dock givet att resurser och personalutveckling är viktiga delar för att bryta denna trend. Teamarbete som bygger på inte minst lokala initiativ och erfarenheter som är grundade underifrån är viktigt både för patienter och för personal. Vänsterpartiet vill understryka vikten av betänkandets skrivningar att utbildningsplatserna för läkare och sjuksköterskor utökas från 2002. Samtidigt vill vi betona vikten av att också tänka på de stora och mycket viktiga personalgrupper som arbetar med omvårdnad, som undersköterskor och vårdbiträden. Här behövs snara åtgärder som underlättar för många fler att söka sig till och kvarstanna i de för vården centrala omvårdnadsyrkena. Det handlar inte minst om utvecklingsmöjligheter och lönefrågor. Vänsterpartiet kommer att återkomma i frågor som rör omvårdnadspersonalens situation. Fru talman! En framsynt hälso och sjukvårdspolitik tar också sikte på att förhindra sjukdomar och skador bland befolkningen. Ett brett förebyggande hälsoarbete är utomordentligt viktigt och besparar den enskilde lidande och samhället vårdresurser. Det är viktigt med en helhetssyn på vården. Det är bra om patienten så långt möjligt kan få stöd och hjälp i sin hemmiljö. Den tekniska utvecklingen inom vården genom t.ex. telemedicin öppnar för stora möjligheter att öka vårdens tillgänglighet. Det kan inte minst innebära stora vinster för glesbygdens befolkning. När tillståndet för patienterna är akut och det föreligger svår sjukdom måste det också finnas en kvalificerad och tillgänglig akutsjukvård. Vi vet att den tekniska utvecklingen ställer stora krav på avancerad utrustning. Den mest kvalificerade akutsjukvården bör därför samlas till relativt få sjukhus, också för att personalen ska kunna upprätthålla sin kompetens. För att detta ska bli en fungerande vårdkedja ställs det också krav på kompletterande närsjukhus och välutrustad ambulanssjukvård. Vi menar att denna utveckling till stor del är positiv. Det kan dock finnas en risk att den ökade specialiseringen leder till att patienterna inte ses i sitt sociala sammanhang. Det är en utveckling som måste motverkas bl.a. genom en trygg bassjukvård nära patienten och hemmiljön. Detta är naturligtvis inte minst viktigt när det gäller vården av våra äldre. Vi kan konstatera att vården blir alltmer avancerad. Det kräver att det finns ett väl fungerande kvalitetssystem. I dagarna har Socialstyrelsen publicerat en undersökning av beslut inom Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd där det framgår att anmälningarna inom hälso och sjukvården enligt lex Maria inte fullt ut fungerar som tänkt. I 10 % av besluten borde läkarna själva ha gjort anmälan, enligt Socialstyrelsen. I en av Vänsterpartiets reservationer har vi påpekat vikten av att utveckla risktänkande och riskanalyser inom vården. Det finns anledning att fundera över erfarenheter också från andra områden. Ett sådant område kan vara verksamheten med medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom den kommunala hälsooch sjukvården. Fru talman! Kvinnors hälsa är ett område som behöver uppmärksammas mer än vad som sker i dag. Trots att Vänsterpartiet och många andra länge har påtalat jämställdhetsfrågor finns det fortfarande stora skillnader när det handlar om kvinnor och män i sjukvården. Det gäller inte minst forskning och läkemedel. Margareta Söderström, distriktsläkare och forskare i allmänmedicin, har granskat forskningsansökningar och funnit att det fortfarande finns studier som görs uteslutande på män trots att sjukdomen drabbar båda könen. Hon framhåller att det fortfarande lever kvar myter om att män är en homogen grupp medan kvinnor inte anses vara det. Det är bara ett exempel. Vi har också för inte så länge sedan uppmärksammats på att äldre kvinnor tenderar att få billigare och äldre läkemedel än män. Vi menar att den bristande jämställdheten i vården måste åtgärdas. Nu pågår det emellertid en rad arbeten på det här området, såsom framgår av betänkandet. Vi i Vänsterpartiet utgår från att de kommer att leda till konkreta förbättringar i jämställdhetshänseende. I annat fall avser Vänsterpartiet att återkomma. Fru talman! Det är av avgörande vikt att ytterligare steg tas för att verkligen sätta patienterna i fokus. De är ju på alla sätt de verkliga huvudpersonerna i vården. Därför har vi i Vänsterpartiet motionerat om att inrätta en särskild patientombudsman, fristående från sjukvården, dit patienter kan vända sig med klagomål och få hjälp att få sitt ärende prövat i rätt instans. Fru talman! Ett område som vi måste fortsätta att arbeta med och förbättra är tandvården. Vänsterpartiets inställning, som vi markerat i ett särskilt yttrande, är att vi oförtrutet måste fortsätta med att förstärka tandvårdsförsäkringen. På sikt är det vår mening att ett högkostnadsskydd måste införas. Nu pågår en utredning kring tandvårdsstödet. Ett delbetänkande har nyligen avlämnats, och det kommer ett slutbetänkande längre fram. Detta vill vi avvakta. Det innebär inte att vi inget gör på det här området. I vårbudgetpropositionen föreslår regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att tillföra tandvården ytterligare 200 miljoner per år från 2002 utöver de satsningar som har beslutats sedan tidigare. Det görs alltså satsningar, men det är Vänsterpartiets mening att vi måste gå vidare. Det är ett faktum att klassamhället nu börjar synas i munnen, och det är oacceptabelt. Fru talman! Det är viktigt med en nyanserad debatt om hälso och sjukvården som inbegriper de stora problem som finns och som måste åtgärdas. Men en nyanserad debatt kräver också att de stora kvaliteterna i svensk sjukvård lyfts fram, vilket alltför sällan görs. Det finns en god grund att bygga på. De viktigaste hörnstenarna i det bygget är den engagerade och kunniga personalen. Vården måste därför i än högre grad genomgå en demokratisering framöver. Det gäller inte minst de kvinnor och män som i dag arbetar som vårdbiträden och undersköterskor och oftast är närmast patienterna. Personalen måste därför tillsammans med patienterna få ett större inflytande. Det är en utveckling som inte gagnas av fler ovanifrån påförda omorganisationer och systemskiften. Fru talman! Vänsterpartiet står givetvis bakom alla sina reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 2 och 7.
Fru talman! Rolf Olsson säger att hälso och sjukvårdslagen måste uppfyllas när det gäller behandling på lika villkor osv. Det tycker jag är en riktig inställning. Men tycker Rolf Olsson att den gör det i dag, när man alltså kan få vänta 100 veckor för att få komma till undersökning och sedan ytterligare runt 100 veckor för att få någonting gjort? Är det att uppfylla hälso och sjukvårdslagen? Det här är speciellt intressant just med tanke på att Rolf Olsson flera gånger framhåller att han är emot privata verksamheter i sjukvården generellt sett. Tror Rolf Olsson att den dam som jag talade om, som står och väntar först i 77 veckor för att komma till mottagningen och sedan i 100 veckor för att bli opererad, tycker att det är bra att inte kunna gå till en privat vårdgivare, att inte kunna gå till någon annan när vården inte fungerar? Är det att uppfylla hälso och sjukvårdslagen att agera på det sättet? Och tror Rolf Olsson att alla är nöjda med att vi säger att vi ska lösa det med prioriteringar? Prioritera betyder faktiskt att man sätter något annat före. Man väljer bort någon. En liten dam blir bortvald och får inte vård, men det ska hon inte få för då skulle vi tvingas släppa in det privata eller ge människor möjlighet att välja och röra på sig och det ska de inte göra. Det räcker, tycker Rolf Olsson möjligen, att säga att vi ska uppfylla hälso och sjukvårdslagen. I praktiken gör vi det inte.
Fru talman! Leif Carlson! Jag problematiserade ju kring hur vi fullt ut ska kunna leva upp till hälso och sjukvårdslagen. Jag tycker naturligtvis att vi i huvudsak gör det, men det finns problem och det finns en risk att vi i förlängningen, om inget görs, kan komma att inte leva upp till lagen. Därför tillskjuts också medel i vårbudgetpropositionen - just för att öka tillgängligheten för patienterna. Därför har det också tidigare tillförts 9 miljarder under fyra år - för att ta bort de problem och de flaskhalsar som har funnits i framför allt primärvård, psykiatri och äldreomsorg. Jag tror att det är åtgärder som kommer att öka tillgängligheten och att vi på det viset på sikt undanröjer faran att vi inte ska kunna leva upp till hälso och sjukvårdens viktiga skrivningar om god vård på lika villkor för hela befolkningen.
Fru talman! Vilka resurser som tillförs är jag mycket spänd på och väntar svar från Conny Öhman som kan reda ut det. Jag kan bara säga att det kanske vore bra om Rolf Olsson tänkte efter när han säger att det tillförs 1,25 miljarder och att det dessutom finns 450 miljoner i Dagmarpengar. Jag tror att han ska se efter hur de 450 miljonerna används i det här förhållandet. Då kanske siffran börjar reduceras. Sedan får vi väl höra ytterligare på vilket sätt de tillförs. Om det vore så att problemet bara var pengar rakt av, Rolf Olsson, borde problemet inte vara så stort när man tillfört dem. Men problemet finns ju där. Vad gör ni när de pengar som ges under en kort tid är slut? Ni gör ju inte någonting för att angripa det som skapat problemen, nämligen bristfälligheter i organisationen. Det finns inte incitament för klinikerna att lösa sina problem. De kan bara förlänga väntetider, för det händer ingenting, de påverkas inte. När ni inte gör något åt det som skulle göra att man faktiskt får incitament att arbeta undan köerna, vad ska ni då göra när de extra pengarna är slut?
Fru talman! Jag vill starkt säga emot Leif Carlson på den punkten, att ingenting görs. Jag vet att det görs väldigt mycket ute i olika landsting och regioner för att komma till rätta med köproblemen. Jag känner till en del från min egen del av Sverige och har läst och hört talas om andra. Detta är en gravt felaktig bild. Men visst finns det problem. Det har jag villigt sagt. Jag ser också den tydliga kopplingen till att vi nu satsar. Vi gör någonting. Vi försöker tillskjuta resurser på ett sätt som kan återge sjukvården möjligheter att komma i kapp efter 90-talets exempellösa nedskärningar av resurser till vården. Vad gör då moderaterna? De har en kolartro på privatiseringar som ska lösa precis allting. Jag menar att detta är en ganska knepig tro, att allting egentligen blir bättre om man drar ned på resurserna från samhällets sida och privatiserar. Ni motsätter er ju att vi har gett de här resurserna till kommuner och landsting. Ni vill dessutom ute i kommuner och landsting verka för skattesänkningar. Totalt sett ska någonting som man drar ned leda till bättre vård. Dessutom ska det privatiseras. Jag tycker att det finns väldigt många frågetecken kring den utveckling som Leif Carlson förespråkar. Det finns också faror i försäkringslösningar som kan kombineras med tilläggsförsäkringar och som leder till en direkt orättvis vård. Där ser jag den stora faran, att vi inte kan leva upp till god vård på lika villkor för hela befolkningen. Prioriteringsordningen kan i förlängningen av moderaternas politik allvarligt komma i fara.

Fru talman! Kära vänner! För några dagar sedan ringde en ensamboende mamma till mig. Hon hade en son. Vi kan kalla honom Kalle. Kalle gick i första klass, och Kalle hade inte mått bra de senaste månaderna. Det oroade den här kvinnan väldigt mycket. Kalle var hennes enda barn. Hon hade fått en tid hos sin husläkare på vårdcentralen, och läkaren hade omedelbart sagt att det inte stod rätt till med Kalle. Han hade börjat bli alltmer inåtvänd, han hade ont i magen och han mådde dåligt. Läkaren skrev en remiss till barnpsykiatrin. Samma dag som kvinnan ringde till mig hade hon fått ett brev. Kanske skulle det finnas en tid för att få komma till kliniken i augusti månad. Hon tyckte inte att vi hade en bra sjukvård. Hon förstod inte varför Kalle, just hennes Kalle, skulle vänta så länge när en läkare ändå hade bedömt att Kalle behövde komma till en specialist. Som politiker kände jag behov av att säga: Jag håller med dig. Det här är inte bra. Det är något som är fel. Det finns ingenting som är viktigare än människor. Oavsett hur stora vi är eller hur små vi är har vi faktiskt rätt till de allra viktigaste insatserna för oss människor, nämligen att det finns trygghet just när det blir trassligt för oss, när vi blir sjuka, när vi drabbas av sorg och bekymmer.

Det tycker jag är en huvudfråga. Jag begriper inte att man som politiker inte inser att det finns mycket som inte är bra. I stället säger man: Men det är så bra, vi är så duktiga internationellt. Det finns förvisso statistik på det, men det finns alldeles för mycket som inte fungerar i dag. Och det tycker jag att vi ska säga. Vi är också politiskt överens om att det system vi har för sjukvårdens stora behov för framtiden inte kommer att hålla. Det håller inte i dag heller. Vi ser också, för varje dag som går, att hundratusentals människor tecknar privata försäkringar, trots att vi har ett monopol. Man är inte trygg, man tror inte att det ska finnas vård när man behöver den. Tyvärr, säger jag. Hur ser det ut inom äldrevården? Där blir det också otryggare och otryggare. Tänk om det inte finns resurser att ta hand om mig, jag har ju inga barn som kan ställa upp. Det här är någonting som vi måste ta på allvar. Jag tror att vi som politiker också är skyldiga att inte bara inse att något behöver göras, utan faktiskt våga diskutera hur vi ska kunna göra det bättre. Så fort det kommer fram ett förslag som kan diskuteras ställer sig socialdemokrater och vänsterpartister med en gång upp och säger: Hurra, vad det här systemet är bra! Det måste vi försöka behålla. Men allt annat är fel. Jag vill varna för detta. Vi måste i ödmjukhet kunna sätta oss ned och diskutera problemen inför framtiden. Vi måste över partigränserna våga vara så seriösa att vi diskuterar olika förslag. Om vi har något bättre lägger vi fram det, men vi ska inte i allt kritisera annorlunda förslag som kan tas upp. Vi vet också att vårdköerna ur många perspektiv är ett gissel, inte bara för Kalle utan för alla människor. Tänk att gå och ha ont! Tänk att tvingas äta dyrbara mediciner, som dessutom skadar kroppen! Tänk att få gå med ångest och vänta på att en operation ska bli utförd! Jag kan inte heller förstå vilka som är vinnare i detta. Vårdköer är och förblir inget naturligt. Det värsta är ju att det inte bara är inom operationsverksamheten som det finns köer i dag. Det finns köer för de äldre som vill komma till särskilda boenden. Det finns köer för cancerpatienter som ska få en strålbehandling. De kan få vänta flera månader. Detta är ju ovärdigt svensk sjukvård. Vi borde inse att det finns mycket att göra. Personligen tror jag att vi måste göra något både organisatoriskt och strukturellt, men att det även behövs pengar naturligtvis. Det är klart att framtidens utmaningar är stora. Vi har i dag i socialutskottet fått en folkhälsorapport, där det framgår att vi lever allt längre. Vi kvinnor lever lite längre än männen. Det är positivt att människor lever allt längre. Människovärdet och åren är värda något. Samtidigt vet vi att det är under de sista åren som de största sjukvårdsresurserna går åt. Vi forskar alltmer om sjukdomar som förut inte var behandlingsbara men som nu kan behandlas. Det som inte är behandlingsbart i dag vill vi ska kunna behandlas i framtiden. Då är det självklart att människor måste få del av de forskningsresultat och den behandling som finns. Allting annat skulle vara ovärdigt. I det här betänkandet är kristdemokraterna med i ett tjugotal reservationer. Självklart står vi helhjärtat bakom alla. Men jag har valt att yrka bifall till bara två av dem, som jag ska utveckla lite närmare här. Det är reservation 8, och det är reservation 29. Reservation 8 handlar om vårdgarantin. Vi är helt övertygade om att tre månader är absolut den gräns som kan accepteras som väntetid. Jag ska ärligt och uppriktigt säga att jag tycker tre månader är lång tid att vänta i en kö. Men eftersom vi har den situation vi har i dag, måste vi ändå acceptera det. Kom ihåg att det finns inga vinnare i en vårdkö. Den enda gången man kan acceptera att vänta är om det behövs för behandlingens skull. Ibland är det t.o.m. klokt, men då ligger en läkarbedömning bakom - inte landstingets bedömning. Därför står vi bakom den reservationen tillsammans med övriga borgerliga partier. I reservation 29 har vi utvidgat vår syn på högkostnadsskyddet. Vi kristdemokrater är helt säkra på att det behöver göras en översyn av samtliga högkostnadsskydd. Det var faktiskt därför vi fick ett högkostnadsskydd - jag tror att det var någon gång på 50-talet. Den enskilde skulle veta vad denne som mest skulle behöva betala på ett år för vård, behandling och hjälpmedel vid sjukdom. Vi ser det som oerhört viktigt att själva grundtanken i högkostnadsskyddet får bli den trygghet som den är avsedd att vara. Nu finns det högkostnadsskydd på många olika områden. Varje gång det höjs säger man att det inte är så mycket, en eller två hundralappar. Men det blir oerhört mycket pengar för människor som drabbas av sjukdom. Vi tycker också att tandvården borde ingå i detta. Tandvård är en dyr kostnad. Men människor kan faktiskt inte rå för om de har dåliga tänder. Vi måste mer se kroppen som en helhet - även tänderna och munhålan. Senare forskning har också bevisat sambandet mellan andra kroppsliga sjukdomar och dålig tandhälsa. Där vet man nu att tandhälsan spelar en avgörande roll. Precis som Rolf Olsson sade ska det inte behöva synas i käften varifrån man kommer. Det är viktigt att vi fortsättningsvis håller en mycket god tandhälsa högt. Det finns mycket i betänkandet som är viktigt och värdefullt. Det finns många frågor som är otroligt angelägna för människor i stort. Men jag tror att vi ska för framtiden resonera mer utifrån den enskildes rätt att få en god vård i rätt tid så nära hemmet som möjligt. Vi ska lämna de besvärliga frågorna om vem som är huvudman och som det ofta blir konfrontation om. De frågorna bryr sig inte Medelsvensson om. Medelsvensson är mest intresserad av om det hela fungerar. Vi vet att det sedan urminnes tider har funnits privattandläkare och folktandvård etablerade på nästan varenda ort. Det har inte varit fråga om någon direkt konkurrens. Det har fungerat, och människor har kunnat välja själva. Lika självklart är det att vi får släppa loss andra verksamhetsformer, där människor med ett brinnande intresse för vård och omsorg kan skapa nischer, företag, personalkooperativ, för att erbjuda människor den goda vård och omsorg som man faktiskt har rätt till och i rätt tid. Med detta tackar jag för ordet.

Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt då Kenneth Johansson säger att han läst något papper där det aviseras att vi skulle vara positiva till handlingsplanen. Det är känt att vi är det till vissa delar, men vi tyckte att den var mycket otillräcklig. Vi pläderade också för att patienten skulle vara i fokus, inte doktorn. Patientperspektivet skulle slå igenom så att patienten själv fick välja om man ville besöka någon annan specialist än allmänmedicinare. Sedan blir jag lite full i skratt när nu Kenneth Johansson som alltid är så vältalig trevlig pläderar för det kommunala självstyret och menar att Socialdemokraterna och regeringen använder pekpinnar och vill öronmärka pengar. Det tycker vi också ska genomsyra saneringen av sjukvården. Vi tyckte att den nationella handlingsplanen just var en sådan pekpinne. Man skulle styra det exakt över till ett antal läkare så att ett sjukvårdsområde som t.ex. vill anställa en psykolog kan göra det - det finns stora behov på en del vårdcentraler. Jag ville bara rätta till det så att vi är överens. Det fanns delar i den nationella handlingsplanen där vi tyckte att den var långt ifrån tillräcklig. Därför ville vi har den vidare, bättre, verkligen en handlingsplan för sjukvården.
Fru talman! Jag har Landstingsvärlden nr 3 för i år framför mig. Jag har kopierat den sida där man refererar ett samtal som kd:s andre vice ordförande Anders Andersson och Chatrine Pålsson har deltagit i tillsammans. Jag ska citera ett par meningar. "Även om vi reserverade oss mot riksdagsbeslutet står vi helt bakom det utvecklingsavtal som tecknats mellan staten, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Vi bör med kraft i kommunerna och landstingen verka för en utbyggnad av primärvården och en bättre vård av äldre", sade Anders Andersson. Jag skulle kunna ta flera citat, men det kanske skulle bli lite tjatigt. Det här beskriver ju att det är jättebra utvecklingsavtal och handlingsplan enligt kd. Det är precis det som vi också tyckte. Det var därför som vi var med och tog fram det. Det är positivt. Det var lite beröm till Chatrine Pålsson att ni från att så totalt ha sågat handlingsplanen - den skulle avslås helt och kastas i papperskorgen - har ändrat er till att uttala er så här positivt. Det var ett steg i rätt riktning. När det gäller pekpinnar och kommunal självstyrelse. Det är en jättestor skillnad att man använder det generella statsbidraget, lägger ut pengarna till alla i befolkningen mot att vi - som i det förslag som jag har uppfattat vi har i dag - säger att man ska göra sin ansökan och få den bedömd eller inte. Det är en jätteskillnad. Förtroende till folket ute i landet - är vi överens om det är vi överens om min grundläggande demokratiska filosofi.
Fru talman! Nu är inte propositionstexten på den nationella handlingsplanen, som vi här har debatterat, den överenskommelse som Landstingsförbundet och Kommunförbundet och staten har träffat. Där har man sagt att antalet allmänmedicinare behöver ökas men inte till den siffran, utan det är en produkt som har tagits fram på Socialdepartementet helt utan de andra tvås medgivande. Man trodde inte att pengarna skulle räcka till det. När det gäller ambitionen får Kenneth Johansson läsa den motion som vi skrev och där det står att den nationella handlingsplan för sjukvården är otillräcklig som inte omfattar också den slutna vården. Det anser vi är helt otillfredsställande, samtidigt som vi anser - det var en av poängerna - att kanske äldre människor har mer nytta av att som sin egen doktor ha en geriatriker än en allmänmedicinare. Detta har nu i efterhand vidimerats. Socialstyrelsen har, för att ta ett exempel, sagt att hälften av alla äldre har alldeles för mycket mediciner i sina dosetter, kanske delvis beroende på att inte alla allmänmedicinare har lika god kunskap om äldres behov. Vi ska klara ut begreppen. Primärvården är jätteviktig, allmänmedicinaren har en fantastisk uppgift ute i primärvården, men vi vill legitimera den, ge ett varumärke för primärvården och också skjuta till andra specialister för att den ska bli ännu bättre.
Fru talman! Handlingsplanen för hälso och sjukvård bygger till en mycket hög procentuell andel på det utvecklingsavtal som har tecknats mellan staten, Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Det är bara att titta i den bilaga som finns med i handlingsplanen. Man skulle kunna sätta omslag på bilagan, och man hade handlingsplanen i det närmaste. Det kom till en del saker, bl.a. den finansiella samordningen. Det var ganska bra tillskott till handlingsplanen. De stora skillnaderna mot avtalet och handlingsplanen när det gäller tiden handlar om två år. Enligt avtalet skulle man inom tio år kunna lösa behovet av allmänläkare, och i utskottsbehandlingen ändrades det till två år snabbare, åtta år. En så stor skillnad var det ju inte. Det är helt rätt att det fanns delar som jag kom ihåg att kd hade i sitt förslag men som inte inryms. Det var delar som utskottsmajoriteten tyckte inte hörde hemma i planen eller som man fick återkomma till i en annan ordning. Men det som var min poäng var att säga tack och grattis att ni nu så klart och entydigt säger att handlingsplanen, som bygger på avtalet, kanske inte var så tokigt ändå. Det är bra.

Fru talman! Sjukvården är en omistlig del av den generella välfärdspolitiken. Det är viktigt att även fortsättningsvis slå vakt om sjukvårdens offentliga skattefinansiering samt att vård ska ges efter behov och inte efter betalningsförmåga. Däremot är det inte nödvändigt för att vi ska ha en bra hälso och sjukvård att alla som arbetar inom den ska vara offentligt anställda. T.o.m. socialdemokraterna säger i den nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården att man vill öka mångfalden av vårdgivare. Men problemet är att när det kommer förslag från främst de borgerliga partierna, som ni i detta betänkande, säger man nej. Landstingen är de som enligt regeringen ska genomdriva förändringarna, men med tanke på den väl belagda fientlighet som återfinns hos den socialdemokratiska majoriteten i många landsting talar det för att denna ambition kommer att stanna vid att vara just en ambition. Det finns flera jämförelser mellan privat och offentlig vård som visar att den privata vården ofta ger mer vård för pengarna. Den privata vården skapar en kostnadspress som resulterar i ett bättre utnyttjande av resurserna i form av personal, organisation av arbetet, lokalutnyttjande m.m. Det leder i sin tur till att patientkontakten ofta är bättre och att det som lite diffust kallas för vårdkvalitet ofta blir bättre inom den privata vården. Ett frisläppande av de privata vårdgivarna skulle relativt snabbt fylla igen de luckor i vården där det råder brist på läkare - inte minst inom primärvården. Bristen på läkare inom primärvården vet vi av erfarenhet från husläkarlagens tid kan åtgärdas genom att man inför en ny husläkarlag som innehåller regler om etableringsfrihet för specialister i allmänmedicin. Vidare anser vi att regeringen bör lägga fram förslag om etableringsfrihet inte bara för specialister i allmänmedicin utan för geriatriker, pediatriker, gynekologer, sjukgymnaster och barnmorskor. Mångfald bland vårdgivare är inte bara bra för personalen som får möjlighet att välja arbetsgivare utan i första hand för patienterna. Folkpartiet anser också att det ska finnas en valfrihet även inom mödra och barnhälsovården. På många ställen i landet har landstingen skrivit avtal med privata barnmorskor för att öka patienternas valfrihet. I de landsting som har slutit avtal med privata barnmorskor begränsas ofta valfriheten genom olyckliga avtalskonstruktioner. Orsaken är främst att man sätter ett tak för antalet inskrivna per år. Det innebär att de som blir gravida i slutet av året kan inte välja eftersom pengarna då är slut. Detta är naturligtvis inte rättvist. Blivande föräldrar i alla landsting ska kunna välja vilken barnmorska de ska gå till. Vi anser att kostnaderna för mödrahälsovård bör följa föräldrarna, som en mödravårdspeng. De mottagningar som har vårdavtal med landstinget bör få ersättning för de föräldrapar som har valt dem. Eftersom det inte finns fler ersättningar att betala ut än antalet föräldrapar bör det inte bli något problem med kostnadskontrollen. De allra flesta föräldrar vill ha sin barnhälsovård i sin geografiska närhet. Barnavårdscentralerna och motsvarande barnmottagningar hos vissa distriktssköterskor i landstingets regi ger en mycket god barnhälsovård med hög kvalitet. Även i framtiden kommer huvuddelen av familjerna att söka sig till denna vårdform. En del föräldrar vill dock få sin barnhälsovård av någon annan. Vi vill därför införa en form av barnhälsovårdspeng så att föräldrarna själva kan välja barnavårdsmottagning. Samma kvalitetskrav ska naturligtvis gälla för den privata verksamheten som för landstingets verksamhet. Detta ska enligt vår uppfattning gälla inom all privat hälso och sjukvård. Därför har vi ju också föreslagit att det ska krävas kvalitetscertifikat för all den verksamhet som upphandlas efter konkurrensutsättning; utan detta kvalitetscertifikat - ingen upphandling. En bra hälso och sjukvård innefattar även en god tillgänglighet. Det finns inte i dag på många områden. Tillgänglig statistik från Landstingsförbundet över vårdköerna i Sverige visar på oacceptabla skillnader i kötid mellan landsting och också på oacceptabelt långa kötider. Effekterna visade sig mycket snabbt. Efter ett år med vårdgarantin hade antalet patienter som stod i kö till de behandlingar som omfattades av vårdgarantin minskat kraftigt. Våren 1997 fattade regeringen beslut om att avskaffa vårdgarantin och i stället införa det som kallades behandlingsgaranti. Därefter ökade köerna igen. I vårpropositionen anges nu en satsning på att avskaffa köerna, och pengar avsätts för att ersätta de landsting som gör aktiva insatser för att avskaffa köerna. Målsättningen ska vara att inom tre år ska ingen behöva vänta mer än tre månader på en operation eller på behandling. På något sätt känns förslaget igen, men det är tydligen ingen vårdgaranti, för det står inte nämnt i propositionen. När jag nyligen hörde socialministern redogöra för förslaget nämnde inte heller han det ordet. I och för sig spelar det kanske inte så stor roll vad det kallas för bara resultatet blir bra. Det blir nu upp till landstingen och deras kartläggning och vilja att verkligen se till att korta köerna med hjälp av de pengar som de kan få. Sent ska syndaren vakna är ett uttryck som kan passa in här. Det tråkiga är dock att under den tid som har gått sedan vårdgarantin avskaffades är det väldigt många människor som har fått lida i de vårdköer som har skapats. Fru talman! Jag tänker inte avstå från att yrka bifall till den reservation som jag och övriga borgerliga partier står bakom när det gäller vårdgarantin, utan jag yrkar alltså bifall till reservation nr 8, men jag är inte så säker på att det kommer att hjälpa. Fru talman! En annan viktig hälso och sjukvårdsfråga är tandvården. Socialdemokraterna har misslyckats även med den. Det behövs ett förbättrat högkostnadsskydd och en översyn av hela tandvården i syfte att få en rättvisare tandvård. Folkpartiet liberalerna anser att en plan måste tas fram för hur tandvården successivt ska kunna inlemmas under sjukförsäkringen och garantier lämnas för att ingen ska behöva avstå från tandvård av ekonomiska skäl. Högkostnadsskyddet inom tandvården måste förbättras, och därför bör regeringen tillsätta en utredning som ser på frågan om tandvårdens framtida finansiering och uppbyggnad. Fru talman! Den bild som man får av ohälsan i ett land är beroende av de ohälsomått som används för att beskriva den. Används dödsorsaksstatistiken ser det gynnsamt ut för kvinnor. Kvinnor lever nästan fem år längre än män. Men studerar man sjukligheten får man en annan bild. Kvinnor söker oftare öppen vård än män. Kvinnor förtidspensioneras oftare än män och uppvisar oftare otillfredsställda vårdbehov. Mycket talar för att rehabiliteringsinsatserna för män är mer omfattande än för kvinnor. När det gäller läkemedelsanvändning finns det också tydliga könsskillnader. Det finns anledning att anta att man behandlar samma tillstånd olika hos män och kvinnor. Kvinnor drabbas t.ex. oftare än män av läkemedelsbiverkningar.

Många av dessa brister uppmärksammades av den senaste borgerliga regeringen.

Vi anser därför att regeringen bör lägga fram en handlingsplan för hur hälso och sjukvården för kvinnor och mäns ska utformas så att vården i ordets rätta bemärkelse ska bli jämställd. Jag vill yrka bifall till vår reservation som tar upp just det här, och det gäller reservation nr 49. Fru talman! Riksdagen antog 1998 en ny lag om hälsodataregister. Den innebar att alla de olika register som Socialstyrelsen har regleras i en lag. I den nya lagen öppnades för möjligheten att ta in mer uppgifter om sjukvården än vad som görs i dag. Närmare föreskrifter om enskilda hälsoregister ska meddelas av regeringen inom de ramar som lagen fastställer. Datainspektionen ifrågasatte om inte alla hälsoregister bör regleras av riksdagen genom lag. Folkpartiet liberalerna ansåg att detta var riktigt och yrkade det i sin motion med anledning av propositionen. Vi anser fortfarande att lagen ska ändras så att det är riksdagen och inte regeringen som ska fatta beslut om de enskilda hälsoregistren. Uppgifterna i hälsodataregistren får enligt den nuvarande lagen användas för framställning av statistik och för att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra hälso och sjukvården. Vi hörde i dag att detta är viktigt, bl.a. för att kunna åstadkomma en bra folkhälsorapport. Men de uppgifter som ingår i registren kan vara mycket integritetskänsliga, och enligt nuvarande lagstiftning krävs endast samtycke från patienten för medverkan i registret. Folkpartiet ansåg när propositionen behandlades att s.k. informerat samtycke skulle erfordras. Det betyder att patienten blir informerad om registret och dess användning och därefter lämnar eventuellt samtycke.

Det är viktigt att relevant forskning kan bedrivas på hälso och sjukvårdsområdet, forskning som kan vara till hjälp för patienterna, men hänsyn måste också tas till den enskilde individens integritet. Om tilltron till vården minskar genom att människor upplever register som kränkande, och det finns en rädsla och osäkerhet om hur och varför registren används slår det även tillbaka på forskningen. Folkpartiet liberalerna anser att lagen ska ändras så att det krävs informerat samtycke och, som jag tidigare anförde, att det är riksdagen och inte regeringen som ska fatta beslut om de enskilda hälsoregistren. Fru talman!

Folkpartiet har länge varit kritiskt till att åldersgränsen 65 år ska gälla för dessa grupper. Vi har sett det som en form av yrkesförbud, och det har varit de enskilda landstingen som ibland har gett dessa yrkesgrupper, då främst läkare, rätt att arbeta ytterligare en tid, med ersättning. Vi har i dag brist på framför allt läkare inom en del specialiteter, och stora rekryteringsinsatser görs nu av olika landsting, inte minst utomlands. Jag tycker att det är bra att vi har fått det här tillkännagivandet i dag och hoppas att det också ska stå sig hela vägen ut när vi voterar och även när propositionen som har lagts fram om åldersgränserna ska behandlas här i kammaren. Fru talman! För unga människor som drabbas av psykoser är det viktigt för att undvika ett livslångt lidande att psykosförloppet stoppas och hävs så fort som möjligt. En förutsättning för att det ska kunna ske är att vården är lättillgänglig för såväl patienter som anhöriga. Vård i hemmet kan endast fungera om akuta vårdinsatser finns tillgängliga. Därför anser vi att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över patienternas behov av rätt diagnos på ett tidigt stadium. Denna utredning bör också kunna se över behovet av en rättighetslagstiftning, liknande den för människor med funktionshinder, för vissa kategorier av människor med psykiska sjukdomar. Det förekommer fortfarande fall av könsstympning i Sverige, trots att företeelsen är förbjuden här. Enligt vår mening bör allt göras för att främja en utveckling av behandlingsmetoder för att återställa så mycket som möjligt av den ursprungliga funktionen hos de flickor som blir könsstympade. Svensk hälsooch sjukvård bör aktivt bidra i detta arbete som också kan komma kvinnor i andra länder till godo. Riksdagen har tidigare yttrat sig om vikten av att förebygga könsstympning. Vi anser det angeläget att Socialstyrelsen fortlöpande följer vad som händer på området och slår larm om nya fall dyker upp. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men som jag tidigare nämnt yrkar jag bifall endast till reservationerna nr 8 och 49.
Fru talman! Jag är något intresserad av det som Lotta Nilsson-Hedström säger om genmanipulationsfri vård och av vad Lotta Nilsson-Hedström har tänkt sig, alltså hur hon har tänkt sig sin pionjärgärning här. Menar Lotta Nilson-Hedström att vi ska sluta använda penicillin, som ju framställs av genmodifierade organismer? Är det så att vi ska låta bli det och att Lotta Nilsson-Hedström har något annat att anvisa i stället? Ska vi använda insulin som inte är framställt genom genmanipulation? Ska vi gå tillbaka, vilket är alternativet, till svininsulin? Hur fungerar det med tanke på vad Lotta Nilsson-Hedström sade om tillsatsfria läkemedel? Då får vi ett läkemedel som har en genetiskt betingad tillsats som är artfrämmande för människan och ofta leder till reaktioner som är farliga. Är det detta vi ska göra? Vi ska alltså gå från att kunna framställa ett mänskligt insulin genom genmanipulation tillbaka till ett läkemedel som har en tillsats av genetiskt betingad art som är främmande för människan? Ska vi också sluta använda de vanligaste formerna antibiotika eftersom de framställs genom genmanipulerade bakterier? Det är en intressant vinkling på framtidens sjukvård som Miljöpartiet här framhåller.
Fru talman! Vad roligt att Leif Carlson vill diskutera de här frågorna! Jag uppnådde ett av mina syften. Nej, vi ska självklart inte i några avseenden ta några steg tillbaka. Vi ska alltid gå framåt. Men vi ska gå framåt med större försiktighet. Syftet ska inte vara vinst så mycket som patientens bästa. När det t.ex. gäller titanoxid som tillsatsmedel kan jag över huvud taget inte se vad det fyller för funktion annat än kosmetiskt. Självklart ska vi tillämpa försiktighetsprincipen i allt som gäller läkemedel. Vad gäller just gentekniken var syftet med mitt inlägg att problematisera. Det som man kallar bioteknik innehåller en oerhörd massa både kända och nya tekniker, och många är säkert av godo. Det jag vill höja ett varnade pekfinger för i det här sammanhanget är fall där man inte har respekt för individens integritet vad gäller genuppsättningen. Man kan ana möjligheter för företag, banker och försäkringsbolag att profitera, att kunna exploatera människors genidentitet. Vad gäller den medicinska forskningen menar jag att en grundforskning är lika viktig som nödvändig men att man ska vara försiktig vad gäller tillämpningar. Man ska särskilt vara det, och det här är min huvudpoäng Leif, när det gäller att flytta gener mellan arter. Det är den känsliga punkten. Här tror jag inte att det är särskilt mycket problem när det gäller insulin och penicillin.
Fru talman! Det blev en mycket hastig begränsning av pionjärinsatsen vad gäller att påverka gentekniken. Lotta Nilsson-Hedström framhåller fortfarande att vi inte ska flytta gener mellan arter. Nu är det så att det är mänskliga gener som är flyttade för att framställa insulin. Det kan vi alltså inte göra då. Å andra sidan är det jästgener som är flyttade till bakterier för att framställa penicillin. De är flyttade mellan arter. Vad jag kan förstå är det som är gjort bra. Det ska vi hålla fast vid. Men allt som är nytt ska vi försöka stoppa upp. Hur hade det sett ut om vi hade sagt det för 10-15 år sedan? Då hade vi stått med svininsulin. Då hade vi haft en långsam penicillinproduktion inte egentligen kunnat möta behoven. När penicillinet var nytt fick vi ha oerhört svaga lösningar och oerhört höga priser. Det är inte så enkelt att allt som är gjort är bra men sedan sätter vi stopp för det som är nytt. Om man gör sådana generella uttalanden som att vi inte kan flytta gener över artgränser är man helt enkelt ute och seglar. Man måste se vad man gör. Man kan inte göra sådana uttalanden och säga att vår politik i riksdagen ska vara att vi inte ska flytta gener mellan olika arter. Det måste ju bero på vad det gäller. Man får utvärdera vad det är fråga om och inte lägga fram några generella förbud i en riksdagsdebatt och säga att de ska vara vägledande för svensk politik.
Fru talman! Det är som sagt bra att vi har fått i gång den här diskussionen. Jag har inte framlagt några precisa förslag utifrån det här mer än bifall till en reservation som gällde genetisk integritet. Däremot, Leif, är det så att om vi hade använt oss av försiktighetsprincipen förr i världen och faktiskt, som du säger, stoppat upp tillämpningen och användandet av ett antal preparat så hade vi kanske sluppit DDT-skandaler och PCB-skandaler. Då hade vi kanske i dag sluppit att ta itu med bromerade flamskyddsmedel och en massa preparat som prånglas ut på en marknad långt innan de är utprovade, långt innan man har sett verkningarna på människor, miljö och hälsa. Vad jag höjer ett varnande pekfinger för är en för hastig tillämpning, utsättning och kommersialisering av ett antal produkter. Jag har inte sagt att vi ska vrida klockan tillbaka. Det är du som läger sådana ord i min mun. Självklart ska vi både utvärdera preparat som finns och använda försiktighetsprincipen på nya preparat på områden där vi har anledning att befara risker och faror. Det är vad försiktighetsprincipen lär oss. Jag menar, vilket egentligen är en sidodebatt i dag, att den genetiska tekniken innehåller stora löften på medicinens område men också är bemängd med mycket stor okunskap. Tekniken är i sin linda. Vi ska framför allt höja försiktighetsprincipens fana och vara noga med att bevara den personliga integriteten i genfrågor.

Fru talman! Bland de drygt 260 motioner som behandlas i detta betänkande finns allt från motioner om frågor som rör sjukvårdens grundläggande problematik, organisation och finansiering, till motioner som handlar om enskilda sjukdomar. Här finns t.o.m. motioner som handlar om ämnen som enligt min mening kanske inte borde behandlas här i riksdagen utan som rör frågor som kanske ska hanteras av sjukvårdshuvudmännen. I betänkandet behandlas också den överenskommelse som finns mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso och sjukvården för år 2001. Ingen har nämnt denna överenskommelse hittills i debatten. Jag vill bara säga att det handlar om nästan 1,2 miljarder kronor som står till sjukvårdshuvudmännens förfoganden. Jag vill också tala om för Leif Carlson att det är icke fiktiva pengar. Det är inte lånade pengar utan det är riktiga pengar som det handlar om i den här överenskommelsen. I höstas antog riksdagen en nationell handlingsplan för hälso och sjukvården. Fyra partier ställde sig bakom denna handlingsplan. Efter inläggen här i dag får vi väl analysera huruvida kristdemokraterna numera är med på vagnen eller inte. Men innebörden av det beslut som riksdagen fattade i höstas är ju att primärvården, psykiatrin och sjukvården för de äldre tillförs betydande belopp de närmaste åren. 9 miljoner kronor överförs under perioden fram till år 2004 till kommuner och landsting för att förbättra verksamheten inom dessa områden. Vi kan i dag se att det i landsting och kommuner pågår ett intensivt arbete för att sjösätta handlingsplanens intentioner. Till moderaternas representant Leif Carlson vill jag säga att det är 9 miljoner som är riktiga pengar, inte lånade pengar, inte fiktiva pengar. Vid behandlingen av handlingsplanen uttalade socialutskottet att tillgängligheten måste öka även vid sjukhusen. Det är ganska uppenbart att sjukvården nått en gräns då det inte längre är möjligt att parallellt med ökade vårdbehov till följd av fler äldre förbättra tillgängligheten endast med hjälp av effektivare resursutnyttjande. Här skiljer vi socialdemokrater oss påtagligt från moderaterna som i de senaste tre fyra årens sjukvårdsdebatter här i riksdagen hävdat att det inte behövs mer pengar till vården. I stället förespråkar moderaterna ett system med sänkta statsbidrag till huvudmännen på detta område. Men i det moderatstyrda Stockholmslandstinget har man landets största underskott i sin sjukvårdsverksamhet. Där har man en situation där personalen på förlossningsklinikerna tvingas hänvisa blivande föräldrar till sjukhus runtomkring i Stockholm. Man tvingas också hänvisa patienter till sjukhus långt ifrån Stockholmsområdet. Det är en sådan situation man får om man inte är beredd att tillföra sjukvården resurser. Och hur det skulle bli i Stockholm, utöver den skattesänkning som moderaterna har genomdrivit där, tillsammans med de statsbidragsindragningar som de föreslår här i riksdagen, får väl var och en filosofera om. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna gjort en annan bedömning. I vårpropositionen tillkännager vi avsikten att avsätta resurser för att öka tillgängligheten även vid sjukhusen. Genom en överenskommelse med Landstingsförbundet avsätts närmare 4 miljarder de kommande tre åren, och dessa pengar ska användas till att ett systematiskt arbete för att minska köerna och öka tillgängligheten ska startas. Målet är att alla patienter ska kunna erbjudas behandling inom tre månader. Till Leif Carlson vill jag säga att detta inte är lånade pengar. Detta är riktiga pengar. Detta är icke fiktiva pengar. Dagens köer beror inte på att antalet behandlingar i sjukvården minskar, tvärtom. Trots att antalet behandlingar ökat mycket kraftigt har vi köer inom delar av vården. Den snabba ökningen av äldre, behandlingar allt högre upp i åldrarna och nya behandlingsmetoder gör att behoven ökar allteftersom. Ett tydligt exempel på detta ges i den skrivelse som regeringen har avlämnat till riksdagen om situationen i den kommunala verksamheten. Där finns det en redovisning av att det 1992 utfördes 33 000 gråstarrsoperationer här i landet. Samtidigt stod drygt 16 000 patienter i kö. 1998 utfördes 57 000 operationer, nästan mer än dubbelt så många som 1992. Ändå stod många patienter i kö 1998. Det är alltså inte så att det är prestationerna i sjukvården som det handlar om. De ökar hela tiden. Sjukvård är ingen statisk verksamhet. Sjukvård är en verksamhet som undergår förändringar hela tiden, och det är den bilden som vi sjukvårdspolitiker ska diskutera och göra de statiska jämförelserna mellan årtionden. Samma bild som gäller för gråstarrsoperationer kan vi se om vi tittar på höftledsoperationer, kranskärlsoperationer eller någonting annat. De pengar som alltså kommer sjukvården till del i den nationella handlingsplanen tillsammans med de pengar som kommer sjukvården till del i vårpropositionen är som jag bedömer det viktiga tillskott för att förbättra vården här i landet. Men ännu viktigare är kanske de pengar som kommer sjukvårdshuvudmännen till del tack vare den skatteunderlagstillväxt som vi faktiskt för närvarande har i Sverige. Det finns en redovisning i vårpropositionen av hur stora talen beräknas bli under de närmaste åren. Och redan under de år som har varit är det fråga om betydande tal. Det är alltså genom att pressa ned arbetslösheten och få fler människor i arbete som därmed betalar skatt som de stora och betydande inkomstförstärkningarna till vården sker. Även detta, Leif Carlson, är riktiga pengar, inte fiktiva pengar, pengar som inte är lånade och pengar som används till vården. Jag tycker att man måste se sjukvården i dess rätta sammanhang för att kunna diskutera på ett ärligt sätt. Det som saknas i dag är, som jag ser det, en nationell plan för en samlad folkhälsopolitik. Vi har lagt grunden när det gäller primärvården, psykiatrin och nu när det gäller köerna inom sjukhusvården. Men det saknas en plan för ett samlat folkhälsoarbete, ett förebyggande arbete, ett långsiktigt arbete. Det är dock min övertygelse att ett bra folkhälsoarbete kan minska trycket på vårdapparaten. Och jag ser fram emot att regeringen återkommer med en plan för folkhälsoarbetet, så att riksdagen innan denna mandatperiod är slut även kan fatta ett beslut om en framåtsyftande folkhälsopolitik för att på det sättet avlasta trycket på sjukvården. Det är nämligen min övertygelse att en hel det faktiskt går att göra på det området. I detta betänkande behandlas också tandvårdsfrågor. Anders Sundström har nyligen lagt fram sin tandvårdsutredning. Han presenterade den för några veckor sedan. Här finns förslag till hur man ska använda de pengar som redan finns avsatta i tidigare budgetar. Vi som har läst vårpropositionen vet dessutom att tankegången är att man ska avsätta ytterligare 200 miljoner kronor per år fr.o.m. år 2002 och framåt för att ytterligare förstärka insatserna inom tandvårdsområdet. Det är viktigt att vi slår vakt om den förbättrade tandhälsa som vi har uppnått och ser till att vi inte riskerar den uppnådda situationen när det gäller tandhälsa. Fru talman! Ett orosmoln inom vårdsektorn är dock personalförsörjningen. Sedan mitten av 1990 talet har antalet anställda inom sjukvården ökat något. Det handlar om ett tillskott på ungefär 10 000 anställda. Men inom en snar framtid har vi ökade pensionsavgångar, och i dag finns det brist på flera yrkeskategorier. En utökning av läkarutbildningen med 200 nya platser har redan beslutats. Vårdhögskolorna står inför ett förstatligande. Och det planeras en utökning av sjuksköterskeutbildningen med ca 1 000 nya platser under de närmaste åren. Vi vet att apoteken har svårt att rekrytera personal. Men på flera håll i landet står man i startgroparna för att starta ny receptarieutbildning. Staten har ett givet ansvar för utbildningskapaciteten, men huvudmännen har självklart huvudansvaret för att utveckla arbetsorganisation och arbetsvillkor så att redan utbildad personal stannar kvar i vården och så att det går att rekrytera nya människor till vårdutbildningarna. Ytterligare en viktig fråga i detta sammanhang är självfallet att vi i vårt land har ett system som fungerar och som gör att människor som har invandrat till detta land och som har med sig en vårdutbildning i bagaget så snabbt som möjligt får möjlighet att träda in och bli arbetskraft i den svenska sjukvården. Om man tittar på de många reservationer som finns i detta betänkande så behandlar de självfallet många olika områden. Vi känner redan till att moderaterna vill ha en sjukvårdsförsäkring. Det är inget nytt. Men de skriver i sin reservation: "Försäkringskassorna ska konkurrera med varandra när det gäller kvalitet, administration och organisation samt vad gäller tilläggstjänster utöver grundåtagandet." Jag blir lite nyfiken på vad tilläggstjänster utöver grundåtagandet är för någonting, Leif Carlson. Vad innebär detta? Innebär det att man ska tillhandahålla en gräddfil för dem som kan betala extra, eller vad står detta för? Kristdemokraterna återkommer med frågan om 20 000 nya vårdplatser. Det låter ju rimligt och bra. Problemet är bara att, såvitt jag kan se, det inte någonstans finns angivet hur och på vilket sätt kristdemokraterna ska finansiera en enda av dessa vårdplatser. Jag har på min hemort kontrollerat om kristdemokraterna i sina oppositionsbudgetar har några pengar för nya vårdplatser. Men jag har inte kunnat se att det är på det sättet. En kanske liten men viktig fråga tror jag är den kompetens i försäkringsmedicinska frågor som behövs alltmer från vårdpersonalens sida. Jag vet att många försäkringskassor försöker ordna kurser och utbildningar kring detta men det vore helt klart önskvärt att det gick att göra mer på detta område. Några partier helgarderar när det gäller högkostnadsskydden. Man reserverar sig för en hopslagning av högkostnadssystemen inom sjukvården och tandvården. Redan några rader längre ned i betänkandet återkommer samma partier och reserverar sig och säger att högkostnadsskydd för sjukvård, tandvård, läkemedel, hjälpmedel, sjukresor osv. borde buntas ihop. Till er i dessa partier skulle jag vilja säga att det är väldigt svårt att ur detta betänkande utläsa vad ni egentligen vill, utöver att ni på något sätt vill helgardera här med etta, kryss och tvåa, bl.a. från Kristdemokraternas sida.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 Vi känner alla till att regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att man vill höja åldersgränsen för hur länge man ska kunna kvarstå i tjänst - till 67 år, om man så vill. Vi socialdemokrater tycker att denna 67-årsgräns bör gälla även i fråga om den tidpunkt till vilken man kan erhålla läkarvårdsersättning, tandvårdsersättning samt ersättning för sjukgymnastik. Självfallet står det sjukvårdshuvudmannen fritt att skriva vårdavtal, i den mån man vill utnyttja arbetskraft som är äldre än 67 år. Den möjligheten utnyttjar naturligtvis den sjukvårdshuvudman som anser sig ha behov av att göra det. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 23. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet samt avslag på övriga reservationer.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieministern. Centerpartiet har krävt stopp på centraliseringen av tingsrätterna och begärt en utvärdering av det arbete med nedläggningar som pågår över hela landet. Vi har tidigare i veckan haft en interpellationsdebatt där justitieministern sade att han inte är beredd att stanna av allt arbete för att göra en utvärdering i höst, men att han vill diskutera och samverka. Justitieministern sade också att man ska ta hänsyn till lokala opinioner. Utifrån det vill jag ställa min fråga. I gårdagens tidning kunde man läsa att vice ordföranden i justitieutskottet, Ingvar Johnsson, sagt att sammanslagningen av tingsrätterna i hans hembygd har blivit stoppad på grund av att en utvärdering skulle göras.
Fru talman! Det är riktigt att en utvärdering ska göras. Den kommer att göras i höst. Vi har inte riktigt bestämt formerna. Vi tar gärna del av andras uppfattningar och försöker komma överens om vilket som är mest lämpligt, och nu alltså göra en utvärdering av de sammanläggningar av domstolar som har gjorts. Det som diskuterades i interpellationsdebatten i tisdags var om den idé om vad som ska hända i Värmland ska stoppas eller inte. Det svarade jag nej på. Det är alltså inget beslut, utan en idé från Domstolsverket. Man inhämtar nu uppgifter från berörda myndigheter. Därefter kommer Domstolsverket med ett förslag. Sedan kommer sedvanliga diskussioner att föras för att vi ska komma fram till ett bra beslut.
Fru talman! I en artikel i Göteborgs-Posten i går berördes den utredning som har startat när det gäller tingsrätterna i Trestad. Har den utredningen stoppats på grund av den lokala opinionen från vice ordföranden i utskottet?
Fru talman! Jag har inte läst Göteborgs-Posten för i går, och kan därför inte ge närmare besked om vad Ingvar Johnsson eller någon annan har sagt. Tanken med utvärderingen är att få fram om det är rätt principer som gäller, om man har kommit fram till rätt storlek eller om man ska gå fram på annat sätt. Vad jag känner till är det alltså inte aktuellt att stoppa arbetet på grund av någon utvärdering. Men jag får väl ta del av Göteborgs-Posten och därefter återkomma.
Fru talman! Jag har en fråga om Vattenfall till vice statsministern. Vattenfall håller bolagsstämma i dag. Man ska bl.a. välja ny ordförande. Det är den fjärde ordföranden på fem år i detta stora viktiga svenska bolag. Frågan om styrelsens sammansättning är ju central. Det är ju på det sättet regeringen vill utöva sin ägarpolicy i de svenska statliga bolagen, i det här fallet Vattenfall.
Fru talman! En ingående diskussion om Vattenfall måste nog tas av näringsministern. Vad gäller styrelsen är det naturligtvis inte lyckligt med för många skiften, men samtidigt får man ju konstatera att om en ordförande avsäger sig ska en annan tillsättas. Det är det som kommer att ske vid bolagsstyrelsen. Det är styrelsen som ska hantera Vattenfall så att vi får en så säker energitillförsel som möjligt, och så att det sker så effektivt som möjligt ekonomiskt också.
Fru talman! Den förra styrelsen har ju slagit in på en väg mot utlandsexpansion, som bl.a. har inneburit satsningar i brunkolsverk i Polen, Tyskland osv. Det står ju i tydlig kontrast mot en svensk miljöpolicy i allmänhet, där man vill minska koldioxidutsläppen. Den andra frågan för Vattenfalls del är själva expansionen som naturligtvis tarvar pengar. Det finns olika sätt att hantera detta. Antingen får man sälja av svenska verksamheter för att finansiera expansion, eller också får staten bidra med pengar. Det är en ledningsfråga. Det är skäligt att man från regeringens sida här visar någon form av tydlighet när det gäller strategin dels i fråga om miljön, dels i fråga om kapitaltillskott.
Fru talman! Jag är inte så insatt i frågor som gäller ekonomin och Vattenfall och hur mycket kapitaltillskott som diskuteras. Det kan jag inte svara på. När det gäller miljöpolicyn är den densamma som för alla statliga bolag som verkar där miljön på ett eller annat sätt blir berörd. Vi ska naturligtvis ha stora krav på statliga bolag därvidlag. Jag tycker att det är riktigt att man diskuterar och kritiskt granskar investeringar som ett sådant här bolag gör och planerar att göra utomlands.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson. Banverket rustat upp Västkustbanan för ca 10 miljarder hittills. Det har blivit dubbelspår på långa sträckor, nya stationer och andra kapacitetshöjningar. Enligt den ursprungliga planen skulle utbyggnaden till dubbelspår mellan Kävlinge och Lund vara färdig 1998. Den har sedan dess kunnat tas i bruk. Ett antal boende har emellertid överklagat planen. Ärendet har bollats mellan kommunen och regeringen i fyra år.
Fru talman! Min enda ambition är att så snabbt det någonsin är möjligt komma fram till ett positivt beslut som gör att vi får en effektiv västkustbana. Naturligtvis måste man ta hänsyn till de boendes säkerhet och till miljöfrågorna i övrigt. Det har visat sig att ärendet har blivit väldigt komplicerat.

Fru talman! SLTF uppvaktade oss i trafikutskottet i tisdags. De menar att näst getingmidjan söder om Stockholm är det här den största flaskhalsen i järnvägstrafiken. För att man ska få plats med Öresundstågen har man fått ställa in SJ-tåg och pågatåg. Mot bakgrund av detta undrar jag om miljöministern tycker att det är en lämplig avvägning mellan det allmänna intresset som talar för att mer järnvägstrafik behövs och det enskilda intresset hos de 40 villaägarna.
Fru talman! Det är starkt allmänintresse att få i gång trafiken på Västkustbanan och att få en lösning på dessa problem. Det är, som jag sade, min ambition att få fram ett beslut så fort som det någonsin är möjligt. Vi måste dock få till stånd detta beslut i något slags samverkan med berörda kommuner, och det är den processen som tyvärr har tagit alltför lång tid.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieminister Bodström: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att skydda demokratiska demonstranters möjligheter att tryggt demonstrera vid toppmötet i Göteborg i juni? Rapporterna från ministermötet i Malmö förskräcker och har ju även upprört justitieministern.
Fru talman! Som alla känner till kommer naturligtvis varken regeringen eller jag att ha något som helst operativt ansvar eller att lägga oss i den operativa sidan av detta. En sak som diskuteras är identifiering av poliser med hjälp av nummerlapp på hjälm eller uniform. Jag tycker att det finns skäl både för och emot detta. Det kan finnas arbetsrättsliga aspekter såsom en viss trygghet för polisen att slippa detta. Jag anser dock att man bör kunna identifiera poliser. Det är fråga om myndighetsutövning, och vi ska sträva efter största möjliga offentlighet. Detta gäller för alla inom rättsväsendet, som åklagare, domare, advokater, kriminalvårdstjänstemän och inte minst poliser som gör ingripanden och kanske sedan vittnar i domstolar. Jag hoppas att polisen själv kommer att ta initiativ till att identifieringar kan ske. Annars kommer regeringen att ta initiativ i frågan genom förordning eller uppdrag till Rikspolisstyrelsen.
Fru talman! Det går tyvärr rykten om att det fanns medvetna iscensättningar från polisens sida i Malmö. Är det något som regeringen har anledning att begära särskild utredning om?
Fru talman! Nej. Precis som jag nyss sade lägger vi oss inte i några enskilda utredningar. Det som kommer att ske efter Malmömötet är att det kommer att göras utredningar dels vad avser polismän som polisen själv har polisanmält, dels vad avser demonstranter som är misstänkta för brott. Detta är sedvanliga utredningar, som regeringen inte på något sätt kommer att lägga sig i. Däremot kommer det att göras en utvärdering av hela demonstrationen, och det är naturligtvis av stort intresse för regeringen och för alla här att ta del av denna och ta med sig den i framtiden.
Fru talman! Miljöminister Kjell Larsson har ett stort ansvar inom EU för kemikaliehanteringen. Svenska Naturskyddsföreningen har nyligen i en rapport visat att högbromerade flamskyddsmedel har förekommit i pilgrimsfalksägg. För den som undrar vad högbromerade flamskyddsmedel är kan jag nämna att de är förenade med ungefär samma risker som DDT. De kan anrikas i vävnader hos både människor och djur. Sverige - där Naturskyddsföreningen har föreslagit ett totalstopp - och inom EU?
Fru talman! Staffan Werme känner förmodligen till att jag har arbetat mycket aktivt i frågan om de bromerade flamskyddsmedlen under i princip hela den tid som jag har varit miljöminister, bl.a. för att ta fram förslag om nationella åtgärder som vi nu bearbetar på olika sätt. Problemet är att mycket av de bromerade flamskyddsmedlen, som är persistenta och bioackumulerbara, kommer till oss i produkter. Det handlar bl.a. om att försöka lösa det här inom ramen för de handelsregler som finns. Den svenska kemikaliepolitiken sammanfattas i en propositionen som nu ligger här i riksdagen. Vi har angett framkomstvägar för att hantera de bromerade flamskyddsmedlen. Vi driver den frågan genom ordförandeskapet när nu också EU diskuterar en ny, radikalt förändrad kemikaliepolitik för hela EU. Synen på den här typen av kemikalier är det kanske viktigaste innehållet i de förbättringar som vi från svensk sida vill åstadkomma.
Fru talman! Såvitt jag förstår har Europaparlamentets miljöutskott åtminstone haft en omröstning i denna fråga. Men vart går frågan sedan? Kommer det att bli möjligt att ta upp detta under den svenska ordförandeperioden, eller kommer denna fråga att skjutsas vidare? Krävs det ytterligare krafttag från svensk sida för att lyfta fram kemikaliepolitiken, som - det måste sägas - i Sverige är väldigt bra jämfört med vad som gäller det övriga Europa? Vad kan miljöministern göra för att ytterligare lyfta fram denna fråga på EU-nivå?
Fru talman! Historiken kan sammanfattas så att vi i Sverige via Naturvårdsverket har tagit fram särskilda förslag till lösningar. Vi har från svensk sida, i regel tillsammans med Danmark, vid upprepade tillfällen före ordförandeperioden aktualiserat de här kemikalierna i arbetet i miljörådet i Bryssel. Vi har nu en svensk proposition som väldigt mycket fokuserar på det här och som ligger till grund för vårt agerande i EU. Vi har drivit den här frågan i EU, och nu har parlamentet fattat beslut. Det innebär att frågan kommer tillbaka till miljörådet, där vi kommer att hantera den för att nå ett beslut i början av juni vid det sista miljörådsmötet under det svenska ordförandeskapet. Det finns nog ingen fråga där jag har så gott samvete för det som vi har gjort som vad gäller flamskyddsmedlen. Vi kommer att fortsätta att driva den här frågan med stor tyngd. Det gäller ett stort problem. Det är fråga om kemikalier som sprids över hela jorden och som fångas upp i människors och djurs kroppar. De finns kvar där under lång tid och anrikas, dvs. halterna ökar hela tiden. Halterna av de här medlen i bröstmjölk fördubblas vart femte år. har upp till 50-100 gånger förhöjda halter av dessa kemikalier.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieminister Thomas Bodström. För några veckor sedan visade en rapport från polisfacket att polisen tvingas nonchalera tusentals larm varje månad på grund av resursbrist. Enligt medierna har justitieministern sagt något i stil med att detta inte oroar honom, eftersom det visar att polisen prioriterar de svåra brotten. Om medierna har refererat rätt kan man tycka att detta är en något lättsinnig inställning. Man får räkna med att det är väldigt frustrerande både för polisen och för alla som står bakom larm när dylika inte beaktas. Man kan räkna med att sådana förhållanden på sikt kan skada förtroendet för polisen och för rättsväsendet, vilket i sin tur kan skada vår demokrati. Det är helt klart så. kan agera på fler larm.
Fru talman! Påståendet att polisen inte rycker ut på akuta larm är felaktigt. Undersökningen visar att polisen gör det. Det som sker och har skett inom polisen är att man har gjort en prioritering. På akuta larm, då det behövs omedelbara insatser, kommer man direkt, men om det är ett inbrott i en sommarstuga eller något annat som kan vänta, gör man en akut prioritering. Jag tycker att det är en bra avvägning. Jag har ingen som helst önskan om att denna ordning ska ändras, utan jag tycker att den är bra.
Fru talman! Jag frågade om åtgärder för att nivåhöja polisens resurser, men det fick jag inget svar på. Jag vet att man i höstas sade att man förstärker polisverksamheten med 575 miljoner. Det visade sig att det snarare handlade om en utvidgning av verksamheten. När pengar för det nyinrättade Schengenpolissamarbetet och för en del andra saker hade tagits undan, visade det sig att det var så lite pengar kvar att polisen för innevarande år har mindre pengar att röra sig med än vad den hade förra året, eftersom polisen ute på myndigheterna ej fått täckning för pris och löneomräkningar. Jag vet att ministern har ryckt ut med 600 miljoner, men eftersom det beräknade underskottet till årets slut skulle hamna på 710 miljoner ligger man fortfarande på minus och har inte fått någon nivåhöjning. Jag undrar vilka åtgärder ministern ämnar vidta för att det ska kunna bli en nivåhöjning för polisen.
Fru talman! Vad gäller uppgiften om vad underskottet är vid årets slut är det inte klart. Det är ingen som vet. Det finns uppgifter på 300 miljoner, 500 Regeringen gör nu den största satsningen någonsin på polisen. I år blir det 1 miljard extra, nästa år Det innebär att antalet poliser kan öka, vilket kommer att ske redan nu i juni när knappt 400 poliser examineras. Det kommer ytterligare poliser till examinering i december. Det viktigaste av allt är att regeringen har beslutat om ytterligare en polishögskola. Det kommer inom ett par tre år att vara 900 poliser som examineras varje år. Det är garantin för att antalet poliser kommer att öka i framtiden.
Fru talman! Jag önskar ställa min fråga till idrottsminister Ulrica Messing. I förra veckan vid EU:s sportdirektörers möte här i Stockholm diskuterades sätet för antidopningsbyrån WADA. Man uttalade en stor entusiasm för WADA:s arbete, och alla länder planerar att ta ett stort ansvar för WADA:s organisering. Såvitt jag förstår att tre städer inom EU aktuella, nämligen Stockholm, Bonn och Wien. Dessutom har Montreal och Lausanne ansökt om att lokalisera Om man ser till värdet av att det blir en oberoende antidopningsbyrå och att Internationella olympiska kommittén finns i Lausanne vill jag fråga ministern om det är bättre att WADA får sitt säte i Montreal än i Lausanne, i händelse att det inte blir i något EU
Fru talman! Först vill jag understryka att jag skulle bli oerhört glad om WADA:s styrelse och exekutivkommitté bestämmer sig för att lokalisera WADA till Stockholm. Jag tycker att vi har stora och starka förutsättningar att lyckas med det. Om det blir så vet vi ännu inte. Den kommitté som granskar alla de fem städer som återstår var i Stockholm måndag och tisdag nu i veckan. Vi hade ordentliga diskussioner om hur vi ser på vårt nationella arbete mot dopning och missbruk på alla sätt. Nu får vi vänta på beslut till augusti. Svaret på Ann-Marie Fagerströms fråga är ja. Det är min och övriga idrottsministrars bestämda uppfattning att WADA var det än placeras måste placeras på en plats där ingen kan ifrågasätta dess självständighet och dess oberoende mot idrottens organisationer. Det är också vår bestämda uppfattning att den stad som får värdskapet för WADA själv måste ha en trovärdig nationell lagstiftning i sitt eget arbete mot olika former av missbruk. Vi menar att en stad som Lausanne inte har den trovärdigheten.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsministern. År 1999 konstaterade utredaren Björn Sundström som på uppdrag av Kammarkollegiet utrett frågan om länsbyte att det inte föreligger något hinder för Heby kommun att byta län. Tvärtom skulle det ha övervägande och bestående positiva effekter. Därför föreslår Kammarkollegiet Justitiedepartementet att regeringen ska säga ja till ett länsbyte. Enligt indelningslagen ska Kammarkollegiet ta hänsyn till alla parter i sin utredning, dvs. det ska göra en total bedömning av konsekvenser vid ett länsbyte. Mot den bakgrunden måste jag återigen få en motivering till hur man på detta flagranta sätt kan gå emot folkviljan.
Fru talman! Statsrådet Britta Lejon har ganska utförligt givit motiveringen. Vad det handlar om från regeringens sida är att vi väger samman de olika inkommande dokumenten i ett sådant ärende. Vad vi hade att väga mellan var å ena sidan den majoritet som fanns i Heby kommun för att byta landsting men också å andra sidan hur det så att säga avlämnande landstinget såg på det. Man framhåller där att sjukvården allvarligt skulle drabbas inte i första hand i Heby kommun utan i landstinget i övrigt. Regeringen måste då göra en sammanvägning av försämrad sjukvård och viljan till byte och se om den väger så mycket tyngre. Det finns också andra faktorer. Men det är huvudsakligen dessa. Regeringen kom där till ställningstagandet att det inte skulle ske någon förändring.
Fru talman! Det intressanta när man talar om sjukvården i Västmanlands läns landsting är att man redan i dag har ett vårdavtal mellan Västmanlands läns landsting och Uppsala läns landsting. Det är ett fritt sjukhusval för invånarna. Med andra ord påverkar det inte sjukhusen rent ekonomiskt. Efter valet år 1998 upplevde regeringen en väldigt stor oro över minskat valdeltagande och den demokratiska förankringen. Man har därför haft en demokratiutredning, och man har nu en kommundemokratikommitté osv. Att man då väljer att köra över en sådan tydlig opinion och ett enigt kommunfullmäktige och egentligen bara väger in en oenig länsstyrelse och ett oenigt landsting är förvånande. Jag skulle vilja höra statsrådets syn på den demokratiska aspekten.
Fru talman! En slutsats av detta måste vara att man också kommunalt tänker efter hur man använder folkomröstningsinstitutet. Det går bra att använda i ett sammanhang där man har hela beslutskraften hos ett organ, här fullmäktige, att fatta det beslutet. Nu är det inte så i den här typen av indelningsfrågor. Där finns det en instans ovanför som har beslutskraften. Då får man inte lura människor att tro att de i den rådgivande folkomröstningen kan påverka så att det automatiskt blir det beslutet. Det är viktigt för oss alla, och det gäller inte bara i den här frågan. Det gäller också en hel del andra frågor. Man måste förstå varför det finns en instans ovanför som har att väga in också andra saker. Den enskilde kommunmedborgaren ser naturligtvis bara till hur man vill att kommunen ska utvecklas.
Fru talman! Vissa företag i övre Norrland har haft en nedsättning av den sociala avgiften på 8 % sedan början på 90-talet. EU har inte godkänt nedsättning och förutsatt att stödformen avskaffas, vilket också har skett i slutet på 90-talet. De speciella förhållandena för företagen i de norra regionerna i Sverige, Norge och Finland är svåra och unika. Det är stora merkostnader och långa avstånd och låg befolkningstäthet. Förhållandena borde vara ett rimligt argument gentemot EU-kommissionen för att få någon form av stöd till småföretagen i norr. Jag vill fråga statsrådet Ulrica Messing: Kan statsrådet se en möjlighet att genom en gemensam aktion från Sverige, Finland och Norge exempelvis via Nordiska rådet få en överenskommelse med kommissionen om ett stöd eller en regeländring som möjliggör småföretagens existens?
Fru talman! Nej, jag ser inte någon sådan möjlig lösning. De nationella lagstiftningarna och nationella skatterna skiljer sig redan i dag väldigt mycket åt. I Norge har man differentierade arbetsgivaravgifter beroende på i vilken region eller i vilket län som företagen är verksamma. I Finland har man inte alls det sättet. Vi måste slå vakt om möjligheten för varje land att utforma sina skatteregler. Nu har vi haft nedsättning av socialavgifter. Det accepterades inte eftersom den urskiljde en region och några branscher i den regionen. Det upplevdes därför som att snedvrida konkurrensen gentemot andra företag och företagare i Sverige. Nu får vi fundera på hur vi på andra sätt kan försöka stötta de företag som precis som Erling Wälivaara säger har långa avstånd till sin marknad eller extra höga kostnader på grund av mycket energiförbrukning och annat. Jag har haft en träff med företagarna som hade nedsättning av socialavgifter. De har framfört en rad olika önskemål till mig. Jag kommer att återkomma till deras förslag i den regionalpolitiska propositionen.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret, även om jag inte är nöjd med det. Min följdfråga är: Pågår det alltså inga som helst förhandlingar mellan regeringen och kommissionen för att hitta en positiv lösning för de små företagen uppe i norr?
Fru talman! När jag träffade representanterna för de företag som har haft nedsättning av socialavgifter kom vi vid sittande möte överens om att inte driva frågan vidare i en rättslig process mot EU. Vi var däremot överens om att nu hitta lösningar själva, och det arbetar vi på. De företag som har haft nedsättning av socialavgifter har naturligtvis olika önskemål och olika förutsättningar. Några företag har pekat på transportstödet, andra företag har pekat på behovet av hjälp med IT satsning osv. Jag har respekt för att det finns olika behov bland de företag som har haft nedsättningen. Men vi är överens om att nu hantera frågan nationellt, och inte fortsätta arbetet gentemot kommissionen.
Fru talman! Jag har en fråga till vice statsminister Det är tydligen en överenskommelse på gång när det gäller offentlighetsprincipen i EU. Det har sagts att regeln ska tas bort om att offentliggörande av EU handlingar i Sverige ska göras enligt svensk lag. Vid osäkerhet ska svenska myndigheter konsultera de myndigheter i EU som har producerat respektive handling. Upphovsmannen till en s.k. känslig handling i EU ska besluta själv. Det är möjligt att man kan beskriva detta som något slags nödvändigt kompromiss. Men jag skulle vilja höra vice statsministern klart och tydligt erkänna att detta ändå handlar om ett steg tillbaka när det gäller den svenska offentlighetsprincipen i Sverige.
Fru talman! För det första tror jag att vi ska vara väldigt klara och tydliga om att detta gäller EU institutionerna. Det är för dem ett viktigt steg framåt. Det blir mycket mer öppet på det här sättet. Man tvingas ha register och man tvingas hjälpa dem som vill hämta ut handlingar. Det finns en allmän skyldighet att också göra det inom en 15-dagarsperiod. Det är väldigt bra för EU-institutionerna. Är det då negativt för Sverige? Nej, det är det inte. Vi behöver inte ändra någonting i vår lagstiftning. Det enda som kan diskuteras är detta med att vi ska konsultera i oklara fall, men det gör vi ju redan nu t.ex. vid utrikessekretessprövning när vi vill se hur stor skada det innebär att lämna ut en handling. Då konsulterar vi ibland den som har lämnat in handlingen. Det är alltså inget nytt förfarande. Mitt svar är alltså: Vi behöver inte ändra någonting i vår lagstiftning eller i vårt normala sätt att hantera de här frågorna.
Fru talman! Jag har tagit del av ganska många oberoende juristers bedömningar av detta. Den entydiga slutsatsen är trots allt att när det gäller jämförelsen i Sverige så handlar detta om att färre handlingar kommer att lämnas ut. Det blir en klar försvagning av den svenska offentlighetsprincipen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte har falsk varubeteckning. Det är mycket möjligt att det går bra att motivera detta från total EU-synpunkt, och säga: Det gick inte att komma längre. Det är möjligt att man kan göra så, men jag tror inte att det är bra om regeringen av prestigeskäl låser sig vid uttalandet att ingenting rubbas i den svenska offentlighetsprincipen, för det är helt enkelt inte sant.
Fru talman! Jag är på det klara med att bara framtiden kan utvisa vad som är sant och inte i det här sammanhanget. Jag vill ändå från vår utgångspunkt säga att vi läser vad som faktiskt står i den text som vi har kommit överens om nu. Där finns det, i preambeln, alldeles klart sagt att de nya reglerna varken har till syfte eller som effekt att ändra nationell lagstiftning om handlingsoffentlighet. Det är inte heller någon som har påstått att vi på något sätt behöver ändra vår nationella lagstiftning. Detta är för oss väsentligt. Man kan kompromissa vad gäller hur långt EU kan gå i sina institutioner, men vi ska inte kompromissa med vår egen offentlighetslagstiftning.

Fru talman! Jag har ett kort svar: Ja, naturligtvis. Det har hänt en massa saker som inte är bra i Migrationsverket, men jag tycker inte att man därmed kan säga att man saknar förtroende. Det utförs också väldigt mycket gott arbete i Migrationsverket.

Fru talman! Enligt ämbetsmannatraditionen i Sverige ska man naturligtvis alltid tala sanning. Det kan aldrig accepteras att man gör avkall på det. Migrationsverket har svåra och komplicerade uppgifter, och det blir inte lättare av att verket ofta befinner sig i korselden av en politisk diskussion. Det spelar nästan ingen roll hur Migrationsverket gör - det blir kritiserat. Det är också viktigt att ett ämbetsverk som befinner sig i detta känsliga segment i vår samhällsdebatt får vara föremål för en ordentlig, kritisk granskning. Det får verket naturligtvis finna sig i, och det får sedan svara för sig. Men jag tycker inte att man ska generalisera och döma ut Migrationsverket på ett sätt som är alldeles för onyanserat.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöministern. I dag är det 15 år sedan reaktor 4 på kärnkraftsanläggningen i Tjernobyl havererade och spred radioaktivitet över ett ofantligt område i både Öst och Västeuropa. Tjernobyl är än så länge den tydligaste varningen om kärnenergins hot mot vår existens. Men kärnkraftsteknologin ökar hela tiden nivåerna av livsförstörande radioaktivitet på vår jord, antingen med konstanta små mängder från ordinarie verksamhet eller genom stora olyckor som den i Tjernobyl. Min fråga till miljöministern är: Är det inte hög tid att ta kärnkraftens risker på allvar och få fart på avvecklingen av den svenska kärnkraften? Eller anser miljöministern att kärnkraft är ett säkert sätt att producera el, och att problemet med slutförvaring av det radioaktiva avfallet är löst på ett tillfredsställande sätt?
Fru talman! Det var en lite konstig fråga till miljöministern i en regering som har som sin tydliga politik att fasa ut kärnkraften, som har börjat med att stänga av en reaktor och som nu har planer för att stänga av ytterligare en. Alla miljöproblem och alla risker med kärnkraften är självfallet inte lösta. Vi har i och för sig lagt ned mycket arbete och kommit en bit på vägen till att hitta en lösning för förvaringen som så småningom kan visa sig vara acceptabel. Detta är ju ett problem som vi på något sätt måste lösa eftersom vi har en mängd avfall att ta hand om. Dessutom finns det naturligtvis risker med kärnkraft i drift, även om det bär väldigt långt att jämföra dagens svenska kärnkraftverk med Tjernobyl. Vi har problem med kärnkraften. Vi vill fasa ut den. Vi anser inte att kärnkraftens säkerhetsproblem på något sätt är slutligt lösta.
Fru talman! Det är glädjande att miljöministern säger att regeringen har för avsikt att avveckla kärnkraften. Jag förutsätter att all svensk kärnkraft ska vara avvecklad år 2010 i enlighet med folkomröstningsresultatet från 1980. Problemet är väl att trovärdigheten i den här intentionen blir lite naggad i kanten när man skjuter på att stänga Barsebäck 2 till 2003. Statsministern har tyvärr också varit lite svävande på målet om det verkligen går att stänga Barsebäck 2 till 2003.
Fru talman! Jag kan i dag inte svara på vilka exakta styrmedel vi ska använda i framtiden för hela avvecklingen. Jag tycker att Matz Hammarström gör det lite för enkelt för sig. Vi kan inte se kärnkraftsavvecklingen som något isolerat från all annan miljöpåverkan och som något som vi ska genomföra fram till ett datum som vi i dag bestämmer till kanske 2010. Kärnkraftsproblemet har en direkt koppling till t.ex.

Fru talman! Jag har en fråga till justitieminister Bodström med anledning av den här rapporten som vi har fått från Barnombudsmannen i dag, Båda är bäst, typ. Den handlar om domstolarnas hantering av begreppet barnens bästa. Barnombudsmannen har studerat 103 domar, och i endast 19 av dem har man redovisat barnets bästa i domsmotiveringen.
Fru talman! Jag har inte läst den rapport som kom häromdagen. Men domstolar och andra myndigheter ska ta fasta på barnets bästa i alla situationer. Det innebär i och för sig inte att det måste stå i varje motivering, i varje dom och i varje beslut. Det ska vara utgångspunkten. Det som är så speciellt med detta är att det är verkställighetsmål vid länsrätten. Det är alltså en prövning av en tingsrätts eller hovrättsdom. Där har man redan tagit hänsyn till barnets bästa i vårdnadsutredningar och andra utredningar.
Fru talman! Tack för svaret. Jag skulle också vilja tala om en annan sak. Jag har blivit uppmärksammad på att man i vårdnadsmål där våld förekommer inte tillräckligt har tagit hänsyn till detta, utan meddelat rätt till umgänge och vårdnad trots att man vet att en plågande man och barnafar kommer att skada barnens mor. Risken är också stor att han skadar barnen. Jag undrar om justitieministern har uppmärksammat det.
Fru talman! Det här är en fråga som vi följer noga efter det att den förändringen infördes att domstolen kan döma till gemensam vårdnad trots att någon av föräldrarna motsätter sig detta. Det sker nu en utvärdering hos Socialstyrelsen. Jag vill understryka att det står i förarbetena att våld mot barn och mot den andra föräldern är sådana händelser som ska kunna omöjliggöra en gemensam vårdnad. Det finns också ett beslut i Högsta domstolen som tar fasta på en sådan situation.
Fru talman! Min fråga riktar sig också till justitieminister Thomas Bodström. Häromdagen läste jag i en av våra lokaltidningar att av de i år ca 500 anmälda brotten i Ronneby hamnade mer än var tredje, eller rättare sagt 37 %, av anmälningarna i polisens arkivkorg meddetsamma. Det är Blekingepolisens egen statistik som visar detta. Enligt polisen beror det på att konkreta spår och spaningsuppslag saknas samt även på brist på resurser. Det handlar framför allt om stöld, inbrott och tillgrepp av t.ex. cyklar. För allmänheten, och naturligtvis framför allt för brottsoffren, är det viktigt att man känner att polisen åtminstone försöker hitta den skyldige.
Fru talman! Ja, det hoppas jag. Som jag svarade på en tidigare fråga - och jag tror att det är väl känt - görs det nu en stor satsning på polisen. Det kommer att bli fler poliser. Det kommer självfallet också polisen i Blekinge att märka av i positiv riktning. Det kommer att bli fler poliser som utreder brott i Blekinge, likväl som i alla andra delar av Sverige.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén angående hur regeringen egentligen ser på Lagrådets roll. Lagrådet är ju till för att riksdag och regering ska få hjälp med att kontrollera att nya lagar och förordningar stämmer med grundlag, övrig lagstiftning osv. Det är viktigt att nya lagar inte bryter mot principer i gällande lagar. Nu finns det flera fall där riksdagen har sagt ja till regeringsförslag där Lagrådet kritiserat de här förslagen ur principiell och juridisk synpunkt. Det gäller den här stopplagen angående att göra bolag av vissa sjukhus och stopplagen angående försäljning av bostadsrätter. Nu i dagarna har vi en lag om att överföra myndighetsutövning när det gäller studiemedel till fackliga organisationer. Den har Lagrådet också kritiserat. Hur ser egentligen regeringen på Lagrådets roll?
Fru talman! Lagrådet har en mycket viktig roll när det gäller att se till att de lagar som regeringen föreslår riksdagen att anta också är förenliga med grundlagarna och övrig lagstiftning. Ibland yttrar sig Lagrådet inte bara väldigt strikt om att det ligger inom ramarna eller att det inte går alls. Ibland för man också ett resonemang. Det kan vara vägledande på sikt för regeringen och lagstiftaren riksdagen, men det innebär inte bara ett ja eller nej till saker och ting. Där får regeringen naturligtvis göra en tolkning. Då drar man ofta åt olika håll i den här tolkningen beroende på vilken politisk sida man står på. Vi får en debatt om det i riksdagen, men det får vi leva med.
Fru talman! I många fall är det ju ganska allvarlig kritik. I det här senaste fallet som är aktuellt i dagarna om studiestödet säger man att det är frågor om individens rättssäkerhet som är obesvarade i propositionen. Lagen är ju till för alla, för riksdag och regering. Om man tycker att de gamla lagarna är dåliga får man ju besluta om dem på riktigt sätt. Men om man struntar i att nya lagar inte stämmer med gällande principer är man ute på lös grund. Många gånger skriver t.o.m. regeringen i sin proposition att man inte har haft tid att höra Lagrådet. Själv tycker jag att vi skulle behöva någon form av författningsdomstol eller någon starkare prövning av hur riksdagsbesluten stämmer överens med lagen. Borde inte ett första steg ändå vara att regeringen i fortsättningen tar allvarligare på Lagrådets anmärkningar och kritik?
Fru talman! Jag tycker att man ska notera att Lagrådet får yttra sig över ett allt större antal ärenden och förslag. Det har blivit en utveckling åt det hållet. Det är självklart att regeringen tar stor hänsyn till vad Lagrådet säger. När man uppfattar kritik från Lagrådet försöker man att antingen göra det Lagrådet pekar på att man kan göra eller bemöta det på något sätt. Man kan kanske ändra någonting så att man ändå tillgodoser andan i det Lagrådet säger. Det är regeringens absoluta ambition att arbetet ska ske på det sättet.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern, som berör det Karin Olsson tog upp. Men till skillnad från Karin Olsson ska jag tala utifrån ett riksperspektiv, inte utifrån ett Ronnebyperspektiv. Det handlar om brottsutvecklingen. Antalet anmälda brott och för polisen kända brott har ju ökat lavinartat under 90-talet. Det är mycket oroande. Minst lika oroande är att antalet uppklarade brott nästan har halverats under motsvarande tid. Regeringen säger att man nu gör den största satsningen hittills. Men regeringen har å andra sidan gjort en av de störta neddragningarna på rättsväsendet under 90 talet. Då får vi den här följden och den här utvecklingen. Att brotten inte klaras upp beror på bristande resurser, bristande kompetens och bristande samordning mellan polis och åklagarväsende. Nu undrar jag vad justitieministern har för recept för att komma till rätta med det här.
Fru talman! Det är möjligt att jag inte hörde alldeles rätt. Korrekt är i alla fall att antalet brott inte har ökat. Viss brottslighet har ökat, bl.a. grövre våldsbrottslighet, medan stöld och annan brottslighet har gått ned. Bara ytterligare en korrigering: Det var socialdemokraterna och moderaterna som drog ned på polisen. Det var nödvändigt för att göra den sanering som har gjorts, så det är delat ansvar vilket jag ändå tycker var bra. Men nu har man möjlighet att göra de satsningar som jag har redovisat. I fråga om uppklaringsprocenten anser jag också att den bör bli högre. Det kommer naturligtvis med resurserna, men även med ett bättre samarbete mellan polis och åklagare. Det sker redan nu på lokal nivå, där man gör olika försök. Men vi har också en s.k. moderniseringsutredning där man på centralt håll ska försöka komma till rätta med att höja uppklaringsprocenten.
Fru talman! Såvitt jag kan erinra mig har vi i våra budgetförslag sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1994 alltid legat lite högre när det gäller anslaget till rättsväsendet. Får jag ta som exempel regeringens ramanslag nu i vårbudgeten 2001. Där är anslagsramarna för 2002 och 2003 lägre med 177 respektive 232 miljoner kronor. Polisen har i sitt budgetunderlag begärt 400 Men regeringens satsning kommer först år 2004. Då är den, att märka, 200 miljoner lägre än vad bara polisen sammanlagt har begärt i sin nivåhöjning. Jag tycker att justitieministern måste vara lite försiktig beträffande de socialdemokratiska satsningarna på rättsväsendet. De är inte så imponerande.
Fru talman! Jag ska förklara hur det ligger till. Det var alltså socialdemokraterna och moderaterna som tillsammans gjorde de här besparingarna. Vad gäller 2002 och 2003 har lokalkostnaderna för polisen blivit lägre såsom framgår av propositionen. Om man läser lite till står det att för 2002 och 2003 har beslut med anledning av detta ännu inte fattats. Det ska vi återkomma till i höst. Däremot är det redan nu beslutat om en höjning med 575 miljoner för nästa år. Det blir mycket siffror och miljoner fram och tillbaka. Men det viktigaste är att Rikspolisstyrelsen nu anser att det finns möjlighet att anställa ytterligare poliser. Det finns möjlighet enligt RPS att anställa ytterligare 1 000 poliser inom de närmaste åren, och så kommer alltså att ske med början om bara några veckor.
Fru talman! Jag vill vända mig till miljöminister Kjell Larsson. Det har ju nyss varit klimatöverläggningar i New York. Kjell Larsson har varit där. Bl.a. har man diskuterat ett kompromissförslag. Syftet med det är att få med sig USA i båten i det här arbetet. Jag vet att Kjell Larsson efter det här mötet har sagt att han känner sig både nedslagen och förhoppningsfull. Jag skulle vilja att Kjell Larsson utvecklade detta lite grann och att han talade om ifall han tror att vi har möjlighet att få med oss USA i det här viktiga arbetet. Jag vet att man kommer att delta i Bonn i juli. Är risken stor att de mål vi har satt upp kommer att bli väldigt urvattnade för att vi ska kunna få med oss USA, som egentligen släpper ut mest växthusgaser i i-världen?
Fru talman! Det finns inget förslag som är till för att på något sätt blidka USA. Däremot har min holländska kollega Pronk, som också är ordförande i klimatförhandlingarna, nu lagt fram ett förslag som han tror kan vara den politiska grundvalen för fortsatta överläggningar för att nå ett bra resultat vid det möte som äger rum i Bonn i juli. Men det är inget förslag om direkt ensidigt på något sätt tillgodoser det som skulle kunna vara amerikanska intressen eller intressen från paraplygrupper. Vi har förklarat att vi tycker att det här är ett bra förslag som bas för fortsatta överläggningar för att få ett bra beslut. Men vi omförhandlar inte förslaget. Det finns sådant som är bättre och sådant som är sämre från EU:s synpunkt i förslaget. Som svar på din direkta fråga tror jag att det ser mörkt ut när det gäller amerikansk ratificering av det här viktiga protokollet de närmaste åren. Det är min tolkning av de besked jag fått från Washington.
Fru talman! Jag ställde frågan utifrån det faktum att det får en stor psykologisk effekt för oss här om vi får med USA i det här arbetet. Annars kommer det naturligtvis att avstanna här. Det tror jag är en oerhört stor risk. Det var mot den bakgrunden jag ställde den här frågan.
Fru talman! Självfallet vill vi hemskt gärna att USA är med i det här arbetet. Vi vill hemskt gärna se de faktiska problem som USA anser sig ha med Kyotoprotokollet. Vi tycker inte att vi har fått en bra redogörelse för detta. Nu gör man i USA det man kallar för en policy review av hela energipolitiken. Förhoppningen, även om vi inte har fått något löfte om det, är att vi från USA ska få klara besked om vilka problem de har, så att vi på något sätt kan föra in det i förberedelserna för det möte som äger rum i Bonn i juli. Men beskeden är än så länge så entydigt negativa från Washington, så jag vill egentligen inte räkna med den möjligheten. Det som gjorde mig förhoppningsfull efter mötet i New York i lördags var att det var en mycket stark anslutning från alla andra länder, möjligen med undantag av Saudiarabien, till Kyotoprocessen och Kyotoprotokollet. Det var också en väldigt stark vilja som markerades från alla andra länder för att man skulle försöka nå en politisk uppgörelse i Bonn. Men det är klart att det är problem att ett land som USA kan åstadkomma ett stopp i processen, kan åstadkomma ett mycket sämre avtal mot alla andra länder.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. Det är ju så att alltfler i personalen i förskolan slår larm om de stora barngrupperna. Skolverket får kraftiga och oroliga signaler från förskollärare som inte vet om de klarar att tillgodose barnens säkerhet. Förra veckan kom Skolverket ut med en rapport som visar att en tredjedel av eleverna i skolan känner stress. Då skulle jag vilja ställa en fråga. Om nu ett stort antal kommuner väljer regeringens maxtaxa kommer, efter tidigare erfarenheter, antalet barntimmar i förskolan att öka ytterligare. Samtidigt aviserar kommuner att man inte har råd att tillsätta mer personal. Vad tänker då regeringen göra för att se till att barnen inte far illa? Det är ju en skyldighet gentemot barnen när vuxnas valfrihet minskar.
Fru talman! Genom maxtaxan får ju barnfamiljerna det bra mycket bättre ekonomiskt. Det är väldigt viktigt. Finns det då ett dolt barnomsorgsbehov som föräldrar inte har orkat realisera därför att det har kostat för mycket tror jag att hela stressen i familjesituationen blir mindre om det kommer till ytan och barnen kommer till förskolan. Sedan har vi också sett till att pengarna vad gäller maxtaxa följs av kvalitetsförstärkning i förskolan, vilket är väsentligt. Det är en halv miljard det rör sig om. Dessutom ökar statsbidrag och skatteinkomster allmänt hos kommunerna, varför de nu har möjlighet att satsa på kvalitet i sina förskolor.